Herr talman! Låt mig återge slutet av statsrådets svar till mig. Det heter där: ”Vad avser Rune Torwalds fråga om kontrollerande försök med THX så ankommer det inte på socialdepartementet utan i första hand på tillverkaren att ta initiativ till sådana.” Ja, detta kan naturligtvis sägas. Men å andra sidan har riksdagen fattat ett beslut där det föreskrivs att lindrigare krav bör ställas på naturläkemedlen än vad läkemedelsförordningen i andra sammanhang stadgar när det gäller läkemedel för injektion. Jag menar att om riksdagen har uttalat ett önskemål att man skall få till stånd en försöksverksamhet syftande till att skapa klarhet i huruvida det finns positiva effekter av behandling med THX, kan statsrådet inte utan vidare undandra sig detta riksdagsuppdrag. Hon kan inte krypa bakom en hänvisning till att socialstyrelsen inte har kunnat gå med på att godkänna preparatet och att det därför aldrig kan bli några försök. Då är ju riksdagsbeslutet värdelöst. Jag menar tvärtom att när vi nu har fått denna olyckliga låsning är det statsrådets skyldighet att försöka ta initiativ till att effektuera andemeningen iriksdagens beslut. Jag skulle vilja vädja till statsrådet: Ta ett initiativ snarast möjligt, åk gärna själv ned till Aneby och sammanför de läkare som samarbetar med Aneby med de företrädare för socialstyrelsen som hittills har vägrat att godkänna preparatet och dessutom med företrädare för den patientorganisation som finns! Då vore det väl egendomligt, om ni inte skulle kunna komma till någon för alla parter acceptabel lösning. Det är möjligt att alla får rucka en liten aning på sina ståndpunkter och flytta sig ur gamla inkörda spår, men det är nödvändigt om man skall kunna komma någonstans i alla sådana här ärenden. I stället åtalar man nu och försöker att via juridiska spetsfundigheter finna ut om den ena eller andra lösningen är den rätta. Jag skulle vilja säga å alla olyckliga patienters vägnar: Det är inte dr Sandberg som drabbas värst av den här situationen. Ta ett initiativ! Glöm inte att allt som rör mänsklig hälsa inte kan avläsas vare sig på röntgenplåtar eller i mikroskop. Det viktigaste är ju hur patienter subjektivt uppfattar verkan av en viss behandling. Många läkare har vittnat om oväntat tillfrisknande patienter, där man inte på den ståndpunkt läkarvetenskapen för tillfället har, har kunnat ge en förklaring.
Herr talman! Nu har vi den här lagen, säger statsrådet Sigurdsen, och då är det inte mycket mer vi kan göra. Regeringen kan inte ingripa, för det här är socialstyrelsens fögderi. Jag upplever också att det här är ett ganska formalistiskt sätt att se på problemet, som i grunden är ett djupt mänskligt problem. Jag tycker att om man använder sitt sunda förnuft — och det är ju tillåtet, såvitt jag vet — måste man inse att myndigheternas hantering av THX och dr Sandberg är helt orimlig. Här har vi en verksamhet där man knappast kan påvisa några negativa effekter men där de positiva effekterna, åtminstone i form av människors subjektiva upplevelser, är oerhört stora. Med alla rimliga mått mätt är det en klart positiv verksamhet som dr Sandberg bedriver i Aneby. Sedan kan man ha en diskussion om de medicinska effekterna, och därvidlag finns det delade meningar, men sammantaget är det en mänskligt sett klart positiv verksamhet som bedrivs. Den verksamheten ägnar myndigheterna en enorm massa tid och arbete åt att förfölja. Man åtalar dr Sandberg, men förbjuder verksamheten osv. Det strider, tycker jag, mot allt sunt förnuft att det skall få gå till på det här sättet. Det bästa vore, om statsrådet Sigurdsen — ungefär som Rune Torwald har skisserat — tar ett initiativ för att få till stånd en diskussion mellan parterna och försöka hitta en praktisk och smidig lösning. Går inte det, då måste man se till att vi lagstiftningsvägen undanröjer den här märkliga byråkratiska hanteringen. heter att tillverka THX Det måste ändå i sista hand vara så, att om vi märker att en lag som vi har stiftat här i riksdagen får uppenbart orimliga konsekvenser genom det sätt på vilket den tillämpas av myndigheterna och vi inte kan få myndigheterna att ändra sin tillämpning — det finns formella hinder för det — så måste vi ändra lagen. För oss som politiker kan inte de formella reglerna vara det viktiga, utan det är det praktiska resultatet. Det som vi måste försöka åstadkomma är att användningen av THX och verksamheten i Aneby, som betyder så mycket för så många, skall få fortsätta utan att förföljas från samhällets sida.
Herr talman! Frågan om aseptisk sterilitet hänger samman med bedömningar, och dr Sandberg och socialstyrelsen gör här olika bedömningar om nödvändiga åtgärder och insatser. Jag tycker att man i den bedömningen också måste ta hänsyn till det stora antal injektioner som har givits under åren och den lilla grad av risk som har redovisats i de sammanhangen. Dr Sandberg har på socialstyrelsens uppmaning vidtagit förändringar i verksamheten. Han köpte t.ex. en filtreringsanläggning som visade sig inte fungera för tillverkningen. Han lämnade tillbaka den igen och fick tillbaka en del av pengarna genom förlikning med det företag som hade levererat anläggningen. I det fallet gick det inte att använda det system som socialstyrelsen förordade. Detta tyder också på att dr Sandberg väl känner till under vilka förhållanden hans verksamhet måste bedrivas. Den som bedriver en forskning måste själv i stor utsträckning få bedöma hur verksamheten skall skötas. Som vi har sagt tidigare sker det nu en kontroll av Swelab i Jönköping vid varje tillverkningstillfälle. Vad som är allvarligt är att den utvärdering som riksdagen förutsatte, eftersom THX var med i riksdagsdiskussionen, svårligen kan göras på grund av den situation som nu vi befinner oss i. Om vi ser till det historiska perspektivet måste det understrykas att den långa tid som förflutit och de många diskussioner som har förevarit mellan dr Sandberg och myndigheterna inte tyder på någon större god vilja från myndigheternas sida att försöka lösa problemen. I stället har man ständigt ifrågasatt den här verksamheten. Det måste bli slut på ifrågasättandet av verksamheten nu. Det är så många människor som är beroende av att få injektionerna, och det är faktiskt så att thymusforskning internationellt har accepterats i mycket stor utsträckning, liksom den verksamhet som dr Sandberg bedriver. Jag hoppas att statsrådet, trots de formella problem som kanske finns, kan bidra till en lösning av frågan, så att dr Sandbergs verksamhet kan bedrivas inom ramen för en godkänd tillverkningsmetod och att de patienter som besöker dr Sandberg i lugn och ro skall kunna fortsätta med behandlingen.
Herr talman! Rune Torwald upprepar att riksdagen har beslutat om en försöksverksamhet med THX. Det har inte riksdagen beslutat. Riksdagen har beslutat om en lag, som vi nu har talat om flera gånger, med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektioner. Vissa minimikrav ställs. Det är så, Rune Torwald, att det ställs lindrigare krav på naturmedel för injektioner än vad som följer av läkemedelsförordningens bestämmelser. Så är det redan f.n. Jag känner mig naturligtvis hedrad över att Rune Torwald och andra tillmäter mig så stora möjligheter att avgöra vad som är aseptisk tillverkning eller inte. Jag hari en tidigare interpellationsdebatt citerat vad Elisabet Holm har skrivit i propositionen om vad det är som skall gälla. Naturligtvis måste detta följas, och det är socialstyrelsen som har ansvaret för att lagens bestämmelser efterlevs. Visst skall man använda sitt sunda förstånd, Pär Granstedt. För mig som statsråd är det mycket väsentligt att jag följer de beslut som riksdagen har fattat. Sedan talas det om diskussioner mellan parterna och att man bör ta initiativ till samtal. Jag kan i den här kammaren säga att jag, Göte Jonsson och Blenda Littmarck har suttit och diskuterat hur man skall kunna lösa den här konflikten — naturligtvis på ett sådant sätt att man inte överskrider lagens bestämmelser.
Herr talman! Det för inte saken vidare att vi diskuterar så mycket mer här i dag. Låt mig bara avslutningsvis för min del konstatera att alla lagar har en funktion och ett syfte. Man kan om man har bristande vilja, tolka lagen så att den blir helt ohanterlig. Man kan, om man har god vilja, tolka lagen så att den fungerar i enlighet med andan när lagen togs. I gamla västgötalagen står det att god domare är bättre än god lag. Det gäller även i detta sammanhang. Man kan idissla paragrafer så att patienterna dör i tusental i detta land. Jag vädjar än en gång till statsrådet — och jag tror att statsrådet Gertrud Sigurdsen har både förmågan och viljan — att nu ta krafttag, sammanföra parterna och se till att någonting händer. Det var det vi förväntade oss när vi fattade beslutet 1980 — det är det patienterna väntar på.
Herr talman! Statsrådet Sigurdsen säger att hon som statsråd måste följa lagen, och det är självklart — det gäller inom parentes sagt även riksdagsledamöter och andra. Jag kan inte heller påminna mig att jag under något av mina inlägg har uppmanat statsrådet Sigurdsen att bryta mot lagen. Tvärtom tycker jag att hon här har en mycket lovvärd utgångspunkt. Vad jag och flera andra har sagt här är att det sätt på vilket den här lagen nu tillämpas får uppenbart orimliga konsekvenser. Vi har en verksamhet som är positiv och viktig för väldigt många människor, och man kan inte påvisa några egentliga skadeverkningar. Man ägnar massor av tid och resurser åt att förfölja den verksamheten. I första rummet bör man pröva möjligheterna att heter att tillverka THX få till stånd en annan hantering, genom diskussioner och överläggningar med de berörda parterna inom ramen för den lagstiftning som vi redan har. Går inte det bör man ändra lagen. Det är det enkla, raka recept som vi har talat för här i kammaren. Tyvärr har vi inte fått särskilt klara besked om att statsrådet är beredd att gå någon av dessa vägar. Jag vill också förena mig i Rune Torwalds vädjan till statsrådet — det sätt på vilket man förföljer THX-verksamheten är orimligt och oförsvarbart. Vi måste utnyttja de möjligheter som vi faktiskt har att få en annan tingens ordning.

Herr talman! Pär Granstedt har ställt följande frågor med anledning av den Europeiska gemenskapens beslut att upphäva tidigare suspension av tullen vid import av sill. 1. Vilka förklaringar har den svenska regeringen erhållit till EG:s åtgärder mot sillimporten? 3. Överväger regeringen åtgärder mot svensk import av fiskprodukter från EG-området om en tillfredsställande lösning inte kan nås förhandlingsvägen? Jag delar helt Pär Granstedts oro över följderna för svensk fiskenäring av EG:s beslut att upphäva suspensionen av silltullen. När detta beslut fattades hösten 1981 inledde den dåvarande regeringen omgående kontakter med EG i syfte att nå en från svensk synpunkt godtagbar lösning, vilket dock inte visade sig möjligt. Den nuvarande regeringen har fortsatt överläggningarna med EG. Trots ihärdiga försök har tillfredsställande villkor för den svenska sillexporten dock hittills inte kunnat återupprättas. Arbetet med att påverka EG har inte enbart bedrivits i Bryssel. Från svensk sida har under förra året gjorts uppvaktningar i samtliga EG-huvudstäder. I samband med besöksutbyte med EG-kommissionen och EG-länderna har dessutom varje lägligt tillfälle tillvaratagits för att understryka problemets allvar och det angelägna i att en lösning nås som medger att traditionell svensk export av sill till EG även fortsättningsvis får tullfritt tillträde. I överläggningarna har från EG:s sida understrukits att man inte anser sig skyldig att bibehålla suspensionen av silltullen. EG har uttryckt förståelse för det svenska problemet men samtidigt hänvisat till att marknadsläget förändrats med ökad tillgång på sill och överskott i vissa delar av EG. I detta läge har EG ansett det naturligt att begränsa det tullfria tillträdet för importen. EG har vidare framhållit att full tullfrihet även fortsättningsvis kommer att råda under perioden den 15 februari-den 15 juni årligen och att visst Nr 95 utrymme att importera tullfritt även kommer att bibehållas under perioden Fredagen den den 16 juni — den 14 februari. Från svensk sida har understrukits att dettainte — 9 mars 1984 löser vårt problem. Pär Granstedts beskrivning av hur det tullfria utrymmet kommer att minska t.o.m. kvotperioden 1984/85 är korrekt. Minskningen Om exporten av sill utgör den allvarligaste aspekten av EG:s beslut att begränsa den tullfria — tjl] EG-länder importen av sill. Regeringen har hela tiden som sin främsta målsättning haft att åstadkomma en långsiktig lösning av problemet med sillexporten. Givetvis hade det varit angeläget att nå en sådan lösning innan tullbeläggningen påbörjades. Som bekant har detta inte varit möjligt. I mitten av december förra året trädde tullen i kraft. Den 15 februari i år upphörde tullbeläggningen igen, och regeringen går nu ånyo igenom situationen inför fortsatta överläggningar med EG. Vad gäller frågan om eventuella svenska åtgärder riktade mot import av fiskvaror från EG vill jag säga att regeringen i slutet av förra året mycket noggrant prövade om den skulle utnyttja det bemyndigande som riksdagen givit. Övervägande skäl talade då för att sådana åtgärder inte skulle ha fått avsedd verkan, utan tvärtom skulle ha minskat utsikterna för en lösning. Skulle det visa sig att en förhandlingslösning inte kan nås, utesluter regeringen självfallet inte åtgärder avseende svensk import av fiskvaror. Av vad jag sagt framgår att regeringen avser att fortsätta sina ansträngningar att nå en långsiktig lösning som innebär bibehållen tullfrihet för den traditionella exporten till EG. I dagsläget pågår planering av nästa möte med EG-kommissionen. Det är regeringens förhoppning att det skall gå att nå en uppgörelse i den anda av samarbetsvilja som präglar de allmänna förbindelserna mellan Sverige och EG.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag tycker att det var ett utförligt och bra svar. Det är helt klart att silltullarna utgör ett mycket stort problem för svenskt fiske. Sill är ju en mycket viktig fångstkategori för det svenska fisket, och avsättningen för sill har därför stor betydelse för hela fiskenäringens lönsamhet. EG-marknaden är också en mycket viktig marknad för det svenska fisket. Därför måste åtgärder för att få bort dessa silltullar ha en mycket hög prioritet i den svenska handelspolitiken. Nu beskriver utrikeshandelsministern utförligt den svenska regeringens insatser för att få EG att tänka om när det gäller silltullarna, och jag har naturligtvis ingen anledning att ifrågasätta att man inte verkligen har drivit detta med full kraft. Jag utgår från att så är fallet. Det är emellertid så att löftet att suspendera silltullarna i början av 1970-talet inte var något ensidigt åtagande från EG:s sida, utan det hade en motsvarighet i ett svenskt åtagande att inte införa tull på fiskkonserver och liknande. Så här står det i Kungl. Majt:s proposition 1972:135 angående avtal med den Europeiska ekonomiska gemenskapen, m.m.: 25 ”Färsk fisk omfattas sålunda inte av avtalet och kommer i likhet med frysta fiskfiléer samt fiskoch skaldjurskonserver att beläggas med tull i Danmark och Storbritannien. För den viktigaste svenska exportvaran inom fiskområdet, sill, är EEC:s tull emellertid suspenderad. I särskild skriftväxling har Sverige åtagit sig att behålla den nuvarande tullfriheten för frysta fiskfiléer samt fiskoch skaldjurskonserver vid import från Danmark och Storbritannien samt att utsträcka dessa förmåner att gälla hela EEC . Dessa åtaganden gäller dock endast så länge någon genomgripande förändring i konkurrensförhållandena inom fiskerinäringen inte sker. Sådana förändringar kan vara att EEC upphäver nuvarande suspendering av silltullen eller att de svenska fiskarnas landningsrättigheter i Danmark upphör.” Denna punkt har jag också citerat i min interpellation. Såvitt jag har mig bekant har inte regeringen vidtagit några åtgärder när det gäller importen till Sverige av fiskkonserver och skaldjurskonserver. Det sägs i svaret att regeringen noga har övervägt motåtgärder men, i alla fall hittills, kommit fram till att de inte skulle tjäna sitt syfte. Min fråga blir naturligtvis: Varför? Man kan föreställa sig att vi skulle haft en något annan förhandlingssituation om Sverige, i enlighet med den tidigare nämnda skriftväxlingen, hade infört tullar på de här aktuella varorna. Det skulle då vara ett ömsesidigt intresse för Sverige och EG att komma fram till en lösning. Båda parter skulle kunna tjäna på den lösningen. Nu är den svenska förhandlingssituationen något besvärlig, eftersom vi efterlyser en ensidig åtgärd från EG:s sida. EG skall ta bort en tull som man har infört. Vi har, såvitt jag förstår, inte så mycket att erbjuda i stället. Om vi hade infört tullar på dessa varor, hade vi haft ett förhandlingskort. Det kunde vara intressant att höra vilka överväganden det var som regeringen gjorde när den kom fram till att motåtgärder snarare skulle skada våra förhandlingsmöjligheter. I övrigt kan jag naturligtvis bara hoppas att regeringen fortsätter att med all kraft driva denna fråga för att försöka åstadkomma en situation där den tidigare tullfriheten på sill under vinterhalvåret återställs.

Herr talman! Jag har med intresse tagit del av utrikeshandelsministerns svar på Pär Granstedts interpellation. Jag ställde ungefär samma fråga i höstas, vilken statsrådet besvarade den 28 november. Då stod vi inför hotet att drabbas av tullar — ja, vi hade faktiskt drabbats av tullar tidigare. Under 12 dagar i februari i fjol hade vi också tull på hel sill. När min interpellation besvarades beräknade jag att vi skulle komma att få två månaders tull, och det visade sig vara riktigt. Den 15 december 1983 trädde tullen i kraft. Jag vet inte exakt vad det har kostat svenskt fiske, men kostnaderna torde ligga runt 5 milj.kr. Utrikeshandelsministern uttalade den 28 november i fjol, liksom nu i dag, sin oro för svenskt fiske och de konsekvenser silltullarna medför. Man får ibland det intrycket, bl.a. av statsrådets svar, att det är något oundvikligt som inträffat och som ingen kan göra något åt. Vi gör så gott vi kan och hoppas att det skall lösa sig, säger man. Men är det så? Nej, det är det visst inte. Det var den socialdemokratiska regering som fanns 1972 som ingick dessa avtal. EG tillämpar dem bara. Regeringen sålde fisket, ty då var inte fisket så mycket värt. Ensidiga tullar på fisk och konserver har tagit död på större delen av svensk konservindustri. Fabrikslokalerna står tomma längs västkusten. Det är också en följd av avtalet. Det är denna resignation och ovilja att ta följderna av avtal som skadar näringen som oroar mig lika mycket som tullarna i sig själva. Det står nu klart att allt som inte är bundet i GATT-avtalet kommer att tullbeläggas. Det kommer att kosta svenskt fiske troligen 20 milj.kr. när beslutet är fullföljt. Har inte regeringen skyldigheter mot svenskt fiske för de avtal som slutits? Har man inte ansvar för näringen? Det är litet skrämmande när statliga verk som jordbruksnämnden tar kommande silltullar till intäkt för nedgång i lönsamheten för det svenska fisket och som ett skäl till att skära ner normkvantiteten, dvs. den kvantitet för vilken riksdagen lämnar garanti att det skall utgå pristillägg. På tre år har den kvantiteten minskats med 8 000 ton, från 88 000 till 80 000 ton. Är det svenskt sillfiske som skall ta kostnaderna för dåliga eller, rent ut sagt, urusla avtal? Man får det intrycket av statsrådets svar, att det finns vissa utsikter till lösningar. Jag känner till att man arbetar efter de linjerna, och i årets avtal med EG beträffande kvoter har vi också gjort ett dåligt avtal. Vi har från fiskets sida accepterat avtalet i tron att det möjligen kan underlätta era förhandlingar. Men jag är inte så säker på det. På fiskets område bara kräver EG, och när utrikeshandelsministern talar om den samarbetsanda som präglar de allmänna förbindelserna mellan Sverige och EG har sannerligen inte denna märkts i fiskeförhandlingarna. Möjligen betraktar man det som samarbetsvilja när EG erhåller lejonparten av fisket både i Kattegatt och Skagerrak utan hänsyn till rättvisa. Jag kan tänka mig att så länge präglar samarbetsviljan umgänget. Och så länge EG kan ha ensidiga tullar och Sverige ingenting annat tar sig före än förhandlar kanske också samarbetsviljan präglar de allmänna förbindelserna. Den 2 september 1983 sade jordbruksministern att man inom jordbruksdepartementet kommer att inom den allra närmaste tiden utarbeta en beredskapsplan för agerande på svensk sida för den händelse svensk sillexport tullbeläggs i EG mot slutet av kvoteringsperioden. Härvid blir det fråga om ett formellt tillbakadragande av de ensidiga koncessionerna, som lämnades EG 1972 avseende frysta fiskfiléer och fiskkonserver samt ett system för avgiftsoch tullbeläggning som flexibelt kan anpassas till olika situationer. Frågan kommer att beredas gemensamt mellan jordbruksoch utrikesdepartementen, sade jordbruksministern. Är inte den arbetsplanen färdig snart? Det går år efter år och Sverige förhandlar. Varför tar ni inte bort suspensionerna på införselavgifterna på fiskfiléer från EG? De är, såvitt jag kan bedöma, suspenderade på samma sätt som EG:s silltullar. Har regeringen nu satt någon tidsgräns för förhandlingarna när den plan som jordbruksministern talade om sätts i verket, eller kommer ni att utan åtgärder finna er i EG:s protektionism? Då kan nästa fråga bli: Vem skall ta kostnaderna? Blir det svenskt fiske eller någon annan?
Herr talman! En del av diskussionen bygger uppenbarligen på ett missförstånd om avtalens innebörd och framför allt ett missförstånd om hur man inom EG resp. Sverige ser på avtalen. Pär Granstedt tog upp frihandelsavtalen från 1970-talets början och uttryckte sig ungefär så, att EG skulle ha åtagit sig att suspendera tullarna på sill. Men det är fel. EG har inte åtagit sig att suspendera tullarna på sill. Det var ett autonomt beslut som fattades före frihandelsavtalet på grund av behov av import av ökade mängder sill. Vad vi än må tycka — jag tror att vi som debatterar här i Sverige och i denna sal har samma uppfattning i denna fråga — uppfattar inte EG att dess suspension av silltullen ingår i frihandelsbalansen med Sverige. Däremot ingår fiskfiléerna, som berördes av Jens Eriksson, i frihandelsavtalet och den balansen. Det är så EG ser på denna fråga. Det är också detta motstånd vi har att bryta ner. Skälet till att vi ännu inte har utnyttjat de möjligheter till retaliation som riksdagen har givit är naturligtvis det som framgår av mitt svar, nämligen den bedömning regeringen gjorde i slutet av förra året, att det vore att i detta läge slå till mot det land som i EG har samma uppfattning som Sverige, som driver denna fråga på samma sätt som Sverige, dvs. Danmark. Den retaliation som interpellanten och Jens Eriksson har talat om skulle ju komma att rikta sig just mot vår främsta allierade i EG, Danmark. I det läge som rådde då skulle en sådan åtgärd icke ha lett till en långsiktig lösning. Den skulle inte ha underlättat möjligheterna för de svenska fiskarna att få en utvidgad sillexport, utan snarare kunnat leda till en upptrappning av ömsesidig retaliation, där Sverige kunde ha förutsett en upptrappning också från EG:s sida, med ytterligare svårigheter för det svenska sillfisket som följd. Hur förhandlingen skall föras har jag beskrivit i interpellationssvaret. Självfallet finns det formuleringar som inte är ägnade att användas här i riksdagens talarstol utan som snarare bör användas i en förhandling med EG, och naturligtvis kan jag inte kommentera de förhandlingsinitiativ som regeringen tar på annat sätt än jag har gjort här — vissa initiativ skall föras fram endast till den man förhandlar med. Men det helt avgörande skälet för min bedömning i december var att en retaliation från svensk sida då hade kunnat äventyra en långsiktig lösning och leda till motåtgärder från EG:s sida. Vi bör inte heller glömma att ett ursprung till de svårigheter som den svenska sillexporten har råkat i är de mycket hårda motsättningarna mellan EG-länderna själva när det gäller många olika delar av fiskeripolitiken. Den är ju ett av EG:s stora problemområden, där vi har dragits in — vilket vi högljutt och kraftfullt protesterar mot — och där vi hittills uppnått en diskussion som kan leda fram till en långsiktig lösning, men icke kunnat uppnå resultat i den meningen att de införda tullarna har kunnat tas bort.
Herr talman! Jag har inte gjort gällande att EG:s tidigare suspension av silltullarna innebar något åtagande i den meningen att man hade iklätt sig en förbindelse — i så fall hade det varit fråga om ett avtalsbrott.

Det står uttryckligen i propositionen: ”Dessa åtaganden gäller dock endast så länge någon genomgripande förändring i konkurrensförhållandena inom fiskerinäringen inte sker. Sådana förändringar kan vara att EEC upphäver nuvarande suspendering av silltullen —— =.” Då gjorde man alltså en klar koppling mellan dessa båda tullmässiga eftergifter från å ena sidan EG:s sida och å andra sidan Sveriges. Mats Hellström antyder nu att EG inte ser på frågan på samma sätt och att ett återinförande av tull på fiskfiléer och fiskoch skaldjurskonserver inte skulle uppfattas som en naturlig motåtgärd från svensk sida på grund av att man infört silltull utan skulle leda till andra motåtgärder från EG:s sida. Då blir naturligtvis mina frågor till utrikeshandelsministern: Stämmer inte längre den verklighetsbeskrivning som den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde 1972, där den svenska tullfriheten på frysta fiskfiléer och fiskoch skaldjurskonserver var kopplad till ett bibehållande av EG:s suspension av silltullarna? Har vårt förhandlingsläge på det här området gentemot EG försämrats jämfört med den situation som beskrivs i propositionen? Det vore i så fall intressant att få detta belyst, eftersom det antyder att den nuvarande regeringen på något sätt har förhandlat bort en viktig position. Jag upplever också, när jag lyssnar till utrikeshandelsministerns beskrivning av vår situation, att vi har försatt oss i en mycket svag position gentemot EG. Det inger inte särskilt stora förhoppningar. Jag hoppas därför att den bilden inte stämmer, utan att regeringen verkligen är beredd att sätta kraft bakom Sveriges krav på att få bort dessa silltullar. Det är oerhört viktigt att man inte hanterar denna fråga med valhänthet och ointresse.
Herr talman! Utrikeshandelsministern säger att EG inte betraktar frågan på samma sätt som vi gör. Men min uppfattning delas, såvitt jag kan bedöma, åtminstone av jordbruksministern, när han säger att om man inte får ordning på EG och får dessa länder att ta tillbaka beslutet om silltullar, så kommer man från svensk sida att utarbeta en plan om att dra tillbaka de ensidiga koncessionerna. Det tar jag till intäkt för att man från den svenska regeringens sida har samma syn på detta, dvs. att om inte EG ger med sig i fråga om silltullarna, så kommer vi att vidta motåtgärder. Jag tycker att det är en linje som man bör följa. Sillfisket är oerhört viktigt för svenskt fiske. Med sina 130 000 ton är det egentligen ryggraden i svenskt fiske. Enbart Sverige har ett exportbehov till EG under den här perioden på över 50 000 ton. Om EG nu skär ner den tullfria kvoten till 34 000 ton, som då skall delas med några andra nationer, bl.a. Norge, får vi väldiga problem och mycket stora kostnader. Jag menar att om Sverige införde tullar och tog tillbaka de ensidiga koncessionerna, fick man åtminstone ekonomiska möjligheter att hjälpa upp den svenska exporten av fet sill till EG, så att man kunde få lönsamhet för fisket. Det måste väl ändå vara en framkomlig väg?
Herr talman! Ja, visst finns det en koppling, Pär Granstedt, en koppling som vi uttrycker den i Sverige — därom är vi ju överens. Regeringen bedömde frågan som så viktig att man inte ansåg det tillräckligt att endast ha riksdagens ställningstagande i samband med propositionen 1982 om frihandelsavtalet som ledning för sitt handlande.

Den bedömning som vi då måste göra gäller frågan: Hur agerar EG, och, om vi genomför olika typer av åtgärder mot EG-sidan, vilken tidpunkt bör vi då välja för en sådan motåtgärd? Vi har väl samtliga här i kammaren det alldeles självklara intresset, att den svenska sillexporten skall öka. Det kan ju inte vara av intresse för någon av oss att en svensk motåtgärd vidtas vid en sådan tidpunkt att slutresultatet blir att EG ytterligare minskar den svenska sillkvoten. Det måste vara en rimlig gemensam utgångspunkt. Därför måste det bemyndigande som regeringen har självfallet användas så, att följden inte blir att den svenska sillexporten minskar. Jag är övertygad om att alla är överens om målsättningarna för den svenska sillpolitiken och — det föreställer jag mig — också om förhandlingsstrategin i detta avseende. Pär Granstedt frågade om förhandlingsläget har försämrats sedan 1972. Ja, alldeles självfallet. Förhandlingsläget har försämrats i den meningen att sedan 1972 har det internt utvecklats en mycket hård strid mellan EG:s medlemsländer om många olika delar av fiskeripolitiken. De senaste åren har präglats av dessa motsättningar inom EG, som delvis kommit att gälla just det land, Danmark, med vilket Sverige i denna fråga har helt gemensamma intressen. Det är den förändring av EG:s fiskeripolitik och EG:s interna fiskeproblem som lett till den försämring som vi är överens om att såväl regeringen och fiskarorganisationerna som de politiska partierna här i riksdagen bör medverka till att på något sätt undanröja för framtiden. Men då måste vi, enligt regeringens bedömning, inrikta oss på en långsiktig lösning i fråga om kvoterna. Det är den förhandlingsstrategin vi har valt. En annan målsättning skulle vara kontraproduktiv och skulle, med tanke på den situation som rådde förra året, ha kunnat leda till en försämring när det gäller möjligheterna för den svenska sillexporten. Ingen av oss önskar väl något sådant.
Herr talman! Jag är naturligtvis fullt medveten om den utveckling inom EG som Mats Hellström redogjorde för i slutet av sitt inlägg nyss. Jag har frågat om förhandlingsläget har försämrats. Min fråga föranleddes av vad som sägs i propositionen. Jag avser alltså det formella förhandlingsläget, inte den historiska utvecklingen eller den ekonomiska utvecklingen när det gäller vår motpart i det här sammanhanget. Utrikeshandelsministern säger att syftet med vårt agerande i detta avseende måste vara att inte vidta åtgärder som leder till motåtgärder. Det skulle bara minska möjligheterna för svensk sillexport. Det är naturligtvis ett bestickande resonemang. Men samtidigt är det ganska farligt att resonera på det sättet. Därmed låter vi EG alltid ta initiativ. Vi är mera rädda för EG:s åtgärder än vad EG-länderna är för våra. Resultatet blir att vi i stort sett inte har någonting att sätta emot. Självfallet är det väldigt svårt för en person som mer eller mindre står utanför diskussionen att i detalj analysera den förhandlingsstrategi som regeringen har valt. Fortfarande har man ett intryck av viss svaghet och passivitet i fråga om uppläggningen. Om vi skulle införa tull på fiskfiléer och skaldjurskonserver finns det risk för att EG ytterligare skulle försämra för svensk sillimport. Då frågar man sig: Kan det vara så att regeringen 1972, när skriftväxlingen ägde rum, inte tillräckligt klargjorde för EG att det svenska åtagandet att inte belägga aktuella importvaror med tull förutsatte att EG vidhöll sin suspension på silltullen? När man läser propositionen får man ett intryck av att den kopplingen är ett faktum. Hade den svenska regeringen på ett otvetydigt sätt då klargjort att om EG tar bort suspensionen på silltullen, skulle vi mer eller mindre automatiskt införa tull på importerade konservvaror. Det problem som Mats Hellström målar upp hade i så fall inte behövt finnas. Då hade den svenska motåtgärden varit förutsebar. Ytterligare åtgärder från EG:s sida hade så att säga inte behövt utlösas. Jag är alltså benägen att ifrågasätta Sveriges agerande år 1972— om Sverige tillräckligt tydligt underströk att en suspension beträffande silltullarna skulle leda till svenska motåtgärder. Om man skall nå framgång i den typen av förhandlingar, gäller det faktiskt att visa en betydande fasthet. Det gäller att visa att vi inte utan vidare tänker finna oss i för oss negativa åtgärder från EG:s sida. Den förhandlingstaktik som hittills valts har i viss mån den inriktningen att Sverige inte vidtar motåtgärder. EG kan försämra möjligheterna för Sverige. Sverige vågar inte vidta motåtgärder i en sådan situation. Jag betvivlar, naturligtvis med den reservationen att jag själv inte deltagit i några förhandlingar, att vår strategi verkligen är framgångsrik. Jag har en känsla av att det i sådana här förhandlingar mera handlar om de krassa realiteterna än om vänlighet och älskvärdhet från olika parters sida.
Herr talman! Inte heller jag känner till vad som förekommit när det gäller förhandlingarna. Man kan fråga sig: Vad mera kan EG göra på fiskets område som kan få olika följder för svenskt fiske? I dag är det tull på alla slag av fisk och fiskkonserver. Nu gäller det också sillen. Man går så långt det är möjligt. Allt som inte är bundet i GATT kommer att tullbeläggas. Visserligen blir det en frist på tre år — men sedan får beslutet full verkan. Det finns ingenting ytterligare, såvitt jag kan bedöma. Det enda man kan taifrån oss skulle i så fall vara direktlandningarna i Danmark — det är möjligt. Och detta hotar man med, ständigt och jämt. Man hotar med dett.o.m. när vi diskuterar kvoter med EG. Man säger förtäckt att man vill ha större andel än Sverige därför att Sverige har rätt till direktlandningar. Det är ändock så att dansk beredningsindustri till stor del är uppbyggd på svensk råvara och säkert också i framtiden blir beroende av sådan. Det intresse som Danmark har är naturligtvis att kunna lösa problemet med Sverige så att Danmark får ha kvar sin export till Sverige — så att vi inte själva, när tullen kommer, bereder varan och direktexporterar den till Tyskland. I Europa äter man 400 000 ton sill, och av det producerar Sverige faktiskt en tredjedel. Vi är egentligen en stor sillnation, och vi har ett sillfiske som därför är värt att slå vakt om. Vad jag funderar över är vad EG kan göra ytterligare, utöver att lägga tull på samtliga varor, både färsk fisk och konserver — med undantag av det som är bundet genom GATT. Skulle man också kunna säga upp GATT-avtalet och på så sätt ytterligare tullbelägga den bit som finns kvar?
Herr talman! Det är väl en självklarhet att det skulle t.o.m. försvaga Sveriges förhandlingsposition om jag här i Sveriges riksdag kommenterade olika tänkbara uppläggningar av EG:s förhandlingsuppläggning i förhållande till Sverige. Till Pär Granstedt vill jag bara säga — efter det inlägg som han gjorde nyss: Jag hade möjlighet att lyssna till Pär Granstedts inlägg i den tidigare interpellationsdebatten, där han starkt underströk att det ingick i hans politiska profil att inte vara formalistisk, att inte se alltför formellt på frågorna. Jag noterar att Pär Granstedt i sitt senaste inlägg något gick ifrån den uppläggning han hade i den tidigare interpellationsdebatten.
Herr talman! Det här var ett något obegripligt inlägg av Mats Hellström, måste jag säga. Vad jag diskuterade var inte formella regler utan praktiska svenska åtgärder för att se till att vi blir av med silltullarna. Och vad jag försökte hävda var att om vi inte visar att vi faktiskt är beredda att vidta motåtgärder när EG genomför för oss och för svenskt fiske negativa förändringar, då blir den naturliga tolkningen från EG:s sida att man kan genomföra sådana förändringar — det kostar ingenting, Sverige gör ingenting. Det var inget formellt resonemang från min sida, utan det gällde konkreta handlingar.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar och Thure Jadestig har, med hänvisning till SJ:s trafikplaner, frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förmå SJ att upprätthålla en godtagbar service också på mindre, men betydelsefulla orter, t.ex. Kolbäck. Thure Jadestig har vidare frågat mig om jag anser att restiden mellan stora städer är SJ:s enda konkurrensmedel. Eftersom Hans Petersson i Hallstahammar och Thure Jadestig tar upp samma sak, nämligen SJ:s trafikplanering, har jag valt att besvara interpellationen och frågan samtidigt. Jag vill börja med att klargöra att det finns många skäl som talar för ett ökat resande med kollektiva färdmedel, inte minst då med tåg. Det är också det som ligger bakom regeringens kraftiga satsning på SJ. En betydande upprustning och förnyelse pågår därför nu av bl.a. lok, vagnar, spår och olika järnvägsanläggningar. Inom SJ sker också ett omfattande arbete med att förbättra service, tidtabellshållning, information samt med att förkorta restider. Med de stora insatser som nu är på gång är det viktigt att samhällets begränsade resurser används så, att järnvägens fördelar kan utnyttjas bäst. För SJ:s fjärrtrafik kan detta innebära att önskemål om tåguppehåll i en mindre ort får vägas mot angelägenheten av kortare restid mellan större orter. Vad gäller järnvägstrafiken på Västeråsbanan planerar SJ att fr.o.m. i sommar förkorta restiden och förbättra möjligheten till en säker tidtabellshållning. Antalet tåguppehåll i Kolbäck kommer därvid att minska från i genomsnitt 18 till 14 uppehåll per dag. SJ bedömer att trafikändringen gör att tåget kan bli attraktivare i konkurrensen med bilismen. Jag anser att SJ bör vara bäst skickad att göra denna typ av avvägningar i sin trafikplanering. Självfallet strävar SJ efter att göra sådana förändringar i trafiken som är attraktiva för de flesta resenärer. Därmed ökar resandet, och SJ får ett bättre resultat. På Thure Jadestigs fråga om SJ bara skall konkurrera med restiden mellan de större orterna vill jag svara nej. Självfallet har SJ ett intresse av att vinna resenärer från både större och mindre orter. Där det är möjligt med hänsyn till fjärrtrafiken söker SJ också göra tåguppehåll och utveckla trafiken. Länshuvudmännen, som har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken, har visat ett allt större intresse för att använda sig av tåg. SJ har därför i samarbete med länshuvudmännen på flera håll i landet förbättrat den kortväga trafiken. Som exempel kan nämnas att SJ och länshuvudmännen infört speciella trafiklösningar, ordnat ytterligare tåguppehåll, ökat turtätheten och lanserat gemensam taxa för tåg och buss. Resultatet har blivit en kraftig ökning av det kortväga tågresandet. Jag vill också nämna att regeringen i årets budgetproposition föreslagit åtgärder för att ytterligare främja just lokal och regional tågtrafik. Statsbidraget till investeringar i spårtrafikanläggningar föreslås bli höjt och gälla även trafik på SJ:s bannät. Finansiering av motorvagnar och rullande materiel för SJ:s trafik åt länshuvudmännen föreslås vidare få göras utanför statsbudgeten, vilket ger bl.a. en ökad flexibilitet. SJ kan därmed få än bättre förutsättning att erbjuda en attraktiv lokal tågtrafik.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Den har sin bakgrund i att man i Hallstahammar, där både Thure Jadestig och jag bor, har fått reda på att SJ vill minska antalet tåguppehåll vid Kolbäck. Det gäller linjen Örebro-Stockholm, och SJ vill slopa samtliga tåguppehåll som görs vid Kolbäck. Kolbäck ligger två mil från Västerås. Stationen betjänar 18 000 personer. Det är en kommun med många tomma lägenheter, stor arbetslöshet och alla de andra problem som bruksorter har efter en tid av kapitalistisk kris. Detta gjorde att man från kommunens sida ville göra allt för att få till stånd en förbättring gentemot vad SJ hade föreslagit. Man ville naturligtvis helst behålla alla tåguppehåll, eftersom det är viktigt att kunna använda kommunikationsmedel till exempelvis Stockholmsområdet från Kolbäck utan att ta bilen eller bussen för att transportera sig till närmaste stora stad, Västerås eller Köping, och där ordna parkering för att till högre kostnader och mycken tidsspillan komma till Stockholm eller Örebro. Därför ansåg vi att tåget är viktigt. Jag håller med kommunikationsministern när han säger att det finns många skäl som talar för ett ökat resande med kollektiva färdmedel, inte minst med tåg. Jag har ett slags hatkärlek till tåget. Det är underbart och jättebra när det fungerar — och det måste fungera, kanske ännu bättre än vad det gör i dag — men då blir man också rasande när försämringar görs i den service som i dag finns. Jag har alltså en dubbel inställning. Om jag fick regera skulle jag försöka utveckla SJ någonting alldeles enormt jämfört med hur det är i dag. Så på den punkten tror jag vi har samma uppfattning om vilken väg vi skall gå. När det gäller vardagen i Kolbäck är det så att stationen ofta är stängd. Man får stå där och frysa. Folk trotsar tomgångsförbudet och försöker hålla sig varma i sina bilar medan de väntar på tåget, medan de väntar på högtalarbesked och förseningar, som ändå ofta inte kommer osv. Skulle det nu bli så att man inte heller får stiga på i Kolbäck, då är katastrofen fullständig. Jag fick för bara några minuter sedan besked om att efter de överläggningar som vi har haft mellan kommunen och SJ har SJ ändå gått kommunen till mötes litet grand genom att ordna så att ytterligare två tåg på vardagarna och tre på söndagarna skall stanna i Kolbäck. Detta är en liten förbättring, men den är inte tillräcklig utifrån de behov man anser att man har i kommunen. Thure Jadestig har vidare frågat om servicen mellan stora städer. Detta ligger också bakom min interpellation, där jag nämner att SJ vid detta möte sade att det är viktigt att kunna korta restiderna mellan stora städer. Jag tycker att det är en alldeles för begränsad målsättning SJ har, att förkorta restiderna mellan stora städer — i varje fall att göra det genom att låta bli att stanna vid mindre orter, som är centralorter i kommuner längs vägen. För alla andra än dem som inte bor i storstäderna blir ju restiden då längre och inte kortare, om man måste söka anslutningar via andra trafikmedel. Jag måste säga att jag blev rätt upprörd när vi satt och pratade med SJ:s företrädare. De sade att SJ inte kunde syssla med sådana futtigheter som Kolbäck. Man hänvisade till City Expressen som ett bra exempel på att man genom snabba tåg kan öka resandet. Men tåg av typ City Expressen eller andra snabbtåg som far värdshus förbi är till väldigt liten hjälp för de människor som bor i dessa kommuner och som också skulle vilja utnyttja tågen. Det är därför jag har framställt interpellationen. Jag undrar: Vad kan kommunikationsministern göra för att förmå SJ att upprätthålla en godtagbar service på mindre, betydelsefulla orter? Jag kan inom parentes nämna att det ju inte bara är Thure Jadestig och jag som frågar om detta — eller, rättare sagt: Det är vi som frågar, men det finns också motioner till årets riksmöte, där man påpekar att samma problem finns i Håbo, Älvkarleby, Tierp och Bålsta. Det finns en rad sådana här orter utefter de vältrafikerade linjerna där tågen inte stannar men där folk faktiskt skulle vilja åka med. Jag vet att socialdemokraterna i Västmanlands län driver frågan om tågstopp i Heby, som kan sägas vara en liknande ort som Kolbäck, om än något mindre. I svaret säger ju kommunikationsministern att han inte är beredd att göra någonting utan att SJ är bäst skickat att göra denna avvägning i sin trafikplanering. Nu tycker jag förstås att SJ är en samhällelig resurs, och så ser man det också från kommunalt håll i Kolbäck och hos oss i Hallstahammar. Vi vill utnyttja de enorma investeringar som görs av samhället, och dem kan vi bara utnyttja om tågen stannar, så att vi kan åka med. Jag skulle därför vilja vädja till kommunikationsministern att ändå försöka påverka statens järnvägar att låta tågen stanna där folk bor, så att människor kan åka med. Om man vill förkorta restiden ytterligare kan man göra det genom att investera i förbättrade bananläggningar, ordna fler mötesplatser och, framför allt, se till att loken inte går sönder. Jag har under en ganska lång tid upplevt att de verkligt kraftiga förseningarna — när man får sitta och frysa i ett par timmar utefter linjen — har berott på att loket har gått sönder. Folk från SJ har också sagt att man där faktiskt har en mycket dålig statistik när det gäller trasiga färdmedel.

Herr talman! Det finns viss risk för upprepningar vid ett sådant här tillfälle. Jag ber ändå att få tacka statsrådet för svaret, som i sak var bra. Vi fick en bra utgångspunkt för debatten med statsrådets konstaterande att det finns många skäl som talar för ett ökat resande med kollektiva färdmedel och att tåg ingår som en väsentlig del i den helheten. Det är också positivt att regeringen vidtagit åtgärder för en förnyelse och upprustning av materiel och anläggningar. Det hälsar vi med stor tillfredsställelse. Naturligtvis uppskattar vi också SJ:s egna försök att förbättra servicen och tidtabellshållningen, även om vinsten i tid i sig själv inte är det enda väsentliga. Om man förbättrar för allmänheten genom kortare restider, kan det få konsekvenser för SJ:s personal. Om man talar med SJ-anställda framhåller de många gånger nackdelarna med en alltför snäv tidtabell, som i sig orsakar tågförseningar. Jag kan inte underlåta att här ge en eloge till de ungdomslag som Västerås stad har satt in på tågen. Ungdomslagen ökar trivseln på Västeråsbanan genom den kaffeservering som numera anordnas på tåget. Det som har fått oss att reagera är, som redan har sagts, att SJ nu vill slopa tåguppehållen vid en järnvägsstation efter linjen Stockholm-Örebro. Jag måste konstatera att det har skett en årlig uttunning. Varje tidtabellsförskjutning har inneburit ett något mindre antal tåg. Också denna uttunning spelar en viss roll för vår reaktion. Det är riktigt att SJ sedan frågan ställdes till statsrådet har meddelat att kommunen kommer att få ett tåg i vardera riktningen på sträckan mellan Hallsberg och Stockholm — den trafiken skall vidmakthållas. Det är just denna linje som kommunen själv har prioriterat mycket högt. Naturligtvis noterar vi detta som en positiv åtgärd, men eftersom det är en ringhet kan inte kommunen anse sig nöjd. Vi är medvetna om att vi som kommunens representanter i förhandlingarna med SJ sitter så att säga i andra hand. Vi kan inte påverka skeendet så mycket. Jag tycker för min del att statsrådet kanske borde kunna medverka till att dessa överläggningar mellan SJ och kommunen blir mer meningsfyllda. Det skulle de kunna bli om man gjorde om hela det s.k. varselsystemet. Det borde finnas plats för en mer långsiktig planering från SJ:s sida. SJ borde utarbeta längre barriärer i tidsperspektivet än ettåriga och övergå till t.ex. en femårsplanering när det gäller hur tågtrafiken skall byggas upp i en region. Då skulle man få bort mycket av det hattande som nu sker år efter år. Från SJ:s sida använder man trafikräkningar som underlag för sitt ändringsbeslut. Jag kan berätta att denna räkning för vår del gjordes under en vecka i december månad. Kommunerna har nog den synpunkten att dessa räkningar borde göras mer kontinuerligt och under en längre tid för att man skall ta allvarligt på denna räknemetod. Dessutom tunnas resefrekvensen ut beroende på att antalet resetillfällen minskas. På sikt innebär det att man styr de nedläggningshotade stationerna. De kommer i en kniptångssituation, och stationen kvävs sakteligen till döds. Ta t.ex. servicen på stationen i Kolbäck. Kolbäck är en typisk gammal järnvägsstation. Jag åker ofta tåg. Kvällståget på måndagarna åker jag regelbundet — ett tåg som vintertid ofta är försenat. Jag har inte det allra minsta vindskydd, stationen är stängd de flesta timmarna på dygnet, och det stimulerar i och för sig inte resefrekvensen. Jag hart.ex. väntat i 20? kyla på ett tåg som varit försenat i över en halv timme. Vänthallen har varit stängd, tågupplysningen kommer från en central i Stockholm via en högtalare. Ändå är det fråga om en station som har anknytning till riksnätet — det är alltså inte fråga om någon lokaltrafik. Nu säger statsrådet att Västeråsbanan skall ses över: man skall förkorta restiden och man skall säkra tidtabellshållningen. Och det är bra. Men här skall det ske genom att en station drabbas hårdare än många andra. Jag vill påminna om att förändringarna på linjen Hallsberg-Stockholm drabbar vår kommun speciellt hårt och att restiden för oss inte blir kortare nu utan längre. Naturligtvis är det riktigt som statsrådet säger, att SJ är bäst skickat att göra de här avvägningarna. Det kan ju inte vara rimligt att statsrådet skall svara för tidtabellsläggningarna. Jag förstår helt statsrådets tankegång. Men jag har för en stund sedan till statsrådet överlämnat en skrivelse från Hallstahammars kommun; den berör den nya tidtabellen och den har tillställts SJ i Örebro. Jag hoppas att statsrådet studerar materialet och gör en bedömning huruvida det uppfyller de krav och riktlinjer som motsvarar statsrådets principiella inställning. Orterna Kolbäck och Hallstahammar är två av de större orterna längs bandelen Örebro-Stockholm och missgynnas nu. I Sverige fanns det 1975 totalt 1771 tätorter. Av dessa var det 80 som hade fler invånare än Hallstahammars kommun. Det är alltså fråga om ett tätbefolkat område. Det är bra att statsrådet i svaret så klart slår fast, att SJ inte bara ”skall konkurrera med restiden mellan de större orterna” som argument. Med detta klara svar borde SJ-ledningen se betydligt allvarligare på sina förslag om neddragning av tåguppehåll inom de stora tätbefolkade områdena. Servicekravet står kvar. Det är min förhoppning att statsrådet medverkar till en positiv utveckling, så att direktiv utfärdas till SJ-ledningen om en mera långsiktig, flerårig planering i samråd med berörda kommuner. Då först kan SJ göra skäl för namnet att vara hela svenska folkets järnväg.

Herr talman! Vi tycks vara eniga om att det är nödvändigt att utveckla SJ. Jag tycker nog att jag vågar påstå att vi i de två budgetar som jag har haft ansvaret för när det gäller kommunikationsdepartementet utan tvivel har anslagit åtskilligt med pengar för att kunna göra den upprustning som är nödvändig inom SJ. Det är riktigt som Hans Petersson i Hallstahammar säger att det ibland är knepigt med den rullande materielen, och det är en av anledningarna till att vi —- förutom ordinarie pengar till SJ — också har sett till att i samband med sysselsättningspolitiska insatser ge ytterligare pengar till SJ för att kunna klara den här upprustningen. Länshuvudmännens tillkomst har naturligtvis också inneburit — denna organisation är ju rätt ung — att man på ett helt annat sätt inom regionerna ges möjlighet att delta i den trafikplanering som gäller såväl regionen som kommunerna lokalt. Där vågar jag också påstå att man i de förhandlingar som har ägt rum under det senaste året mellan länshuvudmännen och SJ onekligen har kunnat skönja åtskilligt av framgång. Jag tror att ca 20 avtal mellan länshuvudmän och SJ har träffats under det gångna året i avsikt att skapa bättre transportmöjligheter för människor via det kollektiva trafikmedlet SJ. Det är riktigt som det sades här, att man när frågan togs upp i riksdagen hade en preliminär plan enligt vilken antalet tåguppehåll i Kolbäck skulle minska från 18 till — om jag inte minns fel — 8 uppehåll per dag. Trafikändringen innebär att man ökar antalet till 14. Självfallet är jag medveten om att vi måste försöka slå vakt om även mindre stationer och antalet tåguppehåll där. Men nog är vi väl rörande eniga om en sak, nämligen att det verkligt stora problemet är att så få människor åker med tåg. Det är ju detta som gör att länshuvudmän och kommuner tar upp diskussioner om att eventuellt ersätta järnvägstrafik med exempelvis busstrafik. Det är naturligtvis angeläget att vi ser till att vi får en rationell och väl fungerande kollektivtrafik för människorna. Om det då blir busstrafik i stället för järnvägstrafik, så ser jag inget fel i det. Men det är enligt min mening ytterligt angeläget att man ser till att busstrafiken i sådana fall har anslutning till fjärrtågsförbindelserna. Just detta har man kanske inte lyckats med på sina håll, men vid de samtal jag har haft med SJ har det framkommit att man är angelägen om att rätta till de fel som har uppstått i det avseendet. Jag har noterat att både Hans Petersson i Hallstahammar och Thure Jadestig håller med om att varken regeringen eller riksdagen kan gå in i något detaljbestämmande när det gäller SJ:s tidtabeller. Det måste vara SJ:s uppgift att se till att man har en tidtabellsordning och en tågföring som svarar mot det behov som finns hos människorna, liksom en fungerande godstrafik som svarar mot det behov som finns hos näringslivet.

Det står i riksdagsbeslutet från 1979 att SJ skall erbjuda lokal och regional tågtrafik endast i den utsträckning det går att förena med en fungerande fjärrtrafik. Det skulle därför vara både fel och direkt olämpligt om riksdag eller regering detaljbestämde var tågen skall stanna. Vad vi kan göra är att gemensamt hjälpa till att ge SJ resurser för att förbättra sin vagnpark och sina fasta anläggningar, och att dessutom ha en positiv inställning till SJ och till de människor som arbetar där. Det har en väldigt stor betydelse att vi är positiva, att vi sprider information om fördelarna med SJ och med att utnyttja tågtrafiken, liksom att vi gärna ger dem som är anställda vid SJ beröm — det är de ändock understundom värda, trots att det i vissa fall kan uppstå förseningar i en tågföring.

Herr talman! Det är bra att kommunikationsministern är inne på samma tankar som vi från kommunens sida är inne på i detta sammanhang — tankar som jag tror att också en mycket stor del av Sveriges befolkning har, nämligen att det skall finnas möjlighet att åka med SJ. Den möjligheten måste ställas mot de vinster SJ gör genom att låta bli att stanna vid vissa stationer. Såvitt jag vet är det tre stationer på linjen Örebro-Stockholm som skulle kunna vara aktuella: Frövi, Kolbäck och Bålsta. Frövi är en järnvägsknut, så där kanske tågen måste stanna, men Kolbäck är aktuellt för indragning, och när det gäller Bålsta diskuteras i och för sig om man dit skall ha en förlängning av pendeltågstrafiken eller om det skall vara tågstopp. Låt oss säga att det rör sig om att man kan tjäna tio minuter på stäckan Örebro-Stockholm genom att inte stanna vid vissa stationer. Jag är säker på att de som åker mycket drabbas av väsentligt större tidsförluster på grund av att loken går sönder eller på grund av liknande problem. Kommunikationsministern är tydligen mycket väl medveten om att det är sådana problem som verkligen irriterar. Den eventuellt förlängda restiden på några minuter kan man ju kalkylera med, om tågen verkligen går som de skall. Kommunikationsministern sade att i de två budgetar som kommunikationsministern varit med om att utarbeta har anslaget till SJ ökat. Det kan jag inte bestrida, men i besparingspropositionen nr 40 i höstas, var det dock en liten minskning, då man sänkte den av SJ begärda investeringsramen med 200 milj.kr., vilket betyder att kostnadstutvecklingen inte kunde täckas. Det blev, såvitt jag förstår, en faktisk sänkning som drabbar investeringar i vagnmateriel och liknande. När det gäller tanken att tågen inte bara måste stanna utan att folk också verkligen måste åka med tågen tycker jag att situationen nu börjar likna den man hade under 1960 och 1970-talen, då 1963 års trafikbeslut om att varje bandel måste bära sig låg till grund för SJ:s handlande. Man höjde hela tiden priserna och menade att det inte gick att sänka priserna för folk skulle ändå inte åka mer, och då skulle det bli ännu större förluster. Man försökte kompensera uteblivet resande med höjda priser. Det är ett liknande förhållande i fråga om stoppen. Man resonerar som så att vi kan inte stoppa tågen för folk åker inte. Så låter man bli att stanna, och då är det ännu färre som åker. Jag tror att det leder till samma utveckling som i fråga om prisökningarna. Om man bryter detta mönster, precis som man gjorde med prispolitiken, och verkligen stannar tågen där folk bor, då kan man vända utvecklingen. Man får också, som kommunikationsministern sade, tala om för folk att vi nu har fått en ny situation — nu stannar faktiskt tågen. Det här med att tågen inte stannar är ganska djupt rotat hos folk. Jag tror att många inte känner till eventuella förbättringar, t.ex. en sådan liten förbättring som den som kommer i sommar i Kolbäck. Det vill till att den marknadsförs, så att folk utnyttjar denna möjlighet. Jag skall inte säga mycket mer, men i fråga om bussar kan man naturligtvis hävda att om bussen kör samma sträcka som den tåget vanligtvis går, om man får samma pris och samma tidsservice, så skulle det inte spela så stor roll om man satt på bussen eller på tåget. Men nu har ju bussarna också andra uppgifter. De skall betjäna arbetsresande, handelsresande och allt möjligt inom orterna. Det är inte alltid som detta passar särskilt bra med tågen, utan det blir långa väntetider jämfört med om man direkt kunde stiga på tåget. Det allra värsta är väl när det blir tågförseningar, t.ex. från Stockholm mot Västerås, och bussen inte väntar på tåget. Då står man där — det finns kanske över huvud taget inte någon bussförbindelse. Bilen har man någon annanstans, långt borta på en annan ort. Det är sådant som brukar göra folk rasande, om man skall tala klartext.

Herr talman! Statsrådets hemort ligger ju i de stora avståndens län, så jag är medveten om att hans intresse för just tvärkommunikationer, och frågor i det sammanhanget måste vara rätt stort. Jag vet också att statsrådet har bekymmer när det gäller tiden, eftersom en västtysk regeringskollega väntar på honom. Ändå skulle jag vilja säga några ord som en komplettering till mitt tidigare inlägg. I Bergslagen är vi oerhört intresserade av att få behålla de SJ-förbindelser som vi har. Näringslivsmässigt spelar de direkta förbindelserna med Stockholm en stor roll. Men detta är också, som statsrådet var inne på, en fråga om resandefrekvensen, om hur stor efterfrågan är. Jag kan intyga att vi är beredda att vidta åtgärder från kommunalt håll. Vidare föreligger berättigade krav på kortare restider. Jag vet att man från länets sida har gjort uppvaktningar. Själv har jag varit involverad i diskussionen om snabbare tåg på sträckan Örebro-Västerås-Stockholm. Men det får naturligtvis inte medföra att några få stationer på bandelen ensidigt drabbas. Det gäller att studera trafikintensiteten och behoven i vad gäller hela bandelen. En utväg är att låta de snabbare tågen utgöra ett komplement. Om SJ gör neddragningar på vissa tåglinjer, borde man också vara beredd att kompensera kostnaderna för t.ex. busstransporter med en extra tilldelning av pengar.
Herr talman! Bara helt kort två kommentarer till Hans Peterssons i Hallstahammar senaste inlägg. För det första är det riktigt att investeringspengarna minskats med 200 milj.kr. Men under motsvarande tid tillsköt vi omkring 450 milj.kr. i extra pengar. Totalt sett innebär det, som jag sade tidigare, att investeringsnivån höjts i syfte att skapa förutsättningar för SJ. För det andra är jag överens med Hans Petersson när det gäller följande: Om man måste ta bussen för att komma till tåget eller långfärdsförbindelsen, är det irriterande att inte hinna fram på grund av förseningar. Det kan också vara så att bussen måste vänta. Det har jag själv upplevt. I en proposition under innevarande riksmöte har jag framhållit att man måste vara uppmärksam i detta avseende och att man måste försöka göra en anpassning. Jag vet att man från SJ:s sida speciellt har uppmärksammat detta. Vidare tror jag att vi själva skulle kunna hjälpa till. Jag manar alltså till sådan hjälp. Det går inte att bara bli arg och sitta och klaga i bussen eller på tåget. I stället måste man, och det är mycket viktigt, engagera sig i de här frågorna. Både länstrafikbolagen och SJ är angelägna om en anpassning. För ett par år sedan var jag, det måste jag säga, lätt irriterad över just förseningar av nämnda slag. I julas behövde jag emellertid inte vara irriterad, eftersom man åstadkommit en anpassning. Om vi hjälps åt, kan vi alldeles säkert bidra till en förbättring av trafiksituationen just när det gäller kollektivtrafiken.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat om jag anser mig kunna försäkra svenska folket om att vår sjukvårdsberedskap i krigsfall under det närmaste året är tillfredsställande och, om inte, på vilket sätt jag är beredd att åstadkomma en annan och bättre tingens ordning. Den 1 februari 1983 besvarade jag en till chefen för försvarsdepartementet ställd fråga av Gunnar Biörck om hälsooch sjukvårdens beredskap i krig. Jag framhöll då, att även om sjukvårdsberedskapen fick anses vara ganska god inom vissa områden, mycket återstod att göra, men att vi genom 1982 års försvarsbeslut hade fått en fast grund för att förbättra beredskapen inom detta för totalförsvaret så viktiga område. 1982 års försvarsbeslut bygger på principen att den som har ett ansvar för verksamheten i fred också skall ha det i krig. Grunderna för vår sjukvård i krig är de resurser som byggs upp för den fredstida hälsooch sjukvården. Genom riksdagens beslut har sjukvårdshuvudmännen sedan den 1 juli 1981 ansvaret för ledningen av hälsooch sjukvården i krig på lägre regional nivå. Det innebär att deras ansvar i fred kvarstår även i krig och därför är en naturlig uppgift i direkt anslutning till deras fredstida ansvar och verksamhet. 1982 års försvarsbeslut innebär en satsning för att avhjälpa vissa brister i vår hälsooch sjukvårdsberedskap. Denna satsning kommer att fullföljas, även om jag i årets budgetproposition (prop. 1983/84:100 bil. 7) anser att En väl fungerande försörjningsberedskap är en viktig förutsättning för en bra sjukvård i krig. Regeringen har den 10 november 1983 godkänt en överenskommelse mellan staten och sjukvårdshuvudmännen som innebär att sjukvårdshuvudmännen bygger upp beredskapslager av sådan förbrukningsmateriel som är oundgängligen nödvändig i krig. Socialstyrelsen och Landstingsförbundet har gemensamt fastställt en materielplan som grund för uppbyggnaden av beredskapslagren. Med utgångspunkt i nämnda överenskommelse och materielplan träffas nu avtal mellan staten och resp. sjukvårdshuvudman om beredskapslagringen, vilken byggs upp som en reserv utöver sjukvårdshuvudmännens normala driftlager. Staten kommer därvid att ha insyn i verksamheten. En överenskommelse har också träffats mellan staten och sjukvårdshuvudmännen som syftar till att dessa tar över ansvaret även för beredskapslagring av s.k. varaktig sjukvårdsutrustning. Genom beslut den 19 januari i år har regeringen ställt medel till socialstyrelsens förfogande för vissa studier som rör beredskapen i fråga om förbrukningsmateriel. Avsikten med dessa är att klarlägga möjligheter till bl.a. inhemsk produktion, ransonering och återanvändning av sådan materiel. En preliminär redovisning av dessa studier skall socialstyrelsen lämna senast den 1 september i år. Gunnar Biörck har i sin interpellation flitigt citerat socialstyrelsens programplan och tagit fram brister som framhålls där. I programplanen kan dock utläsas även vilka åtgärder som har genomförts eller håller på att genomföras för att förbättra beredskapen. Den försvarskommitté som kommer att tillkallas skall bl.a. överväga och lämna förslag om hälsooch sjukvården i krig. Kommittén skall också pröva formerna för sjukvårdshuvudmännens medverkan i totalförsvaret. Sammanfattningsvis vill jag säga följande. För ett år sedan redovisade jag i riksdagen att sjukvårdsberedskapen var ganska god inom vissa områden. I dag kan jag konstatera att den har förbättrats. Detta arbete kommer självfallet att fortsätta, eftersom det fortfarande är en angelägen uppgift att ytterligare förbättra vår beredskap inom detta område.

Herr talman! Tillåt mig att, som bruket är, tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min interpellation. Tillåt mig därnäst att tillfoga att det tyvärr kanske inte är så mycket att tacka för. Ja, statsrådet Sigurdsen, jag har i min interpellation tillåtit mig att ”flitigt citera” socialstyrelsens senaste programplan med de brister som framhållits där. Det är faktiskt så, fru Sigurdsen, att interpellationer är ett av instrumenten för riksdagens kontrollmakt, och i det här fallet skulle man kunna interpellera nästan oavbrutet för att få insyn i ett av de allvarligaste bristområden som regeringen — vilken regering det än är — bär ansvar för. Jag har tidigare frågat statsrådets företrädare, Karin Ahrland, vid två tillfällen för två år sedan och fått otillfredsställande svar även av henne. Det fick jag också av er, fru statsråd, i februari förra året. Även Karin Ahrland har ställt frågor, senast i höstas, och då speciellt om avtalet med sjukvårdshuvudmännen. Nu har jag på nytt försökt få klara besked, inte bara svävande uttalanden, av statsrådet Sigurdsen — om det faktiska läget, inte om avtal och slika formaliteter som i den nya förhandlingssoffan pratas fram mellan Landstingsförbundet och den ledsamma inrättning som kallas statens förhandlingsnämnd. För två år sedan förde Karin Ahrland och jag ett samtal i denna fråga, medan den brittiska flottstyrkan var på väg mot Falklandsöarna. I dag samtalar fru Sigurdsen och jag mot bakgrunden av oförklarliga händelser i den skärgård där jag själv för några och fyrtio år sedan hade ansvaret för uppgiften att — då som nu med alldeles otillräckliga materiella resurser — improvisera omhändertagandet av soldater och civilbefolkning i det ögonblick de första skotten skulle avlossas. Vi har nu vår femte kvinnliga sjukvårdsminister på åtta år. Jag förmodar att regeringsbildarna främst velat försäkra sig om personer, som kunde tänkas svara för det som amerikanerna brukar kalla ”tender, loving care” eller på svenska ”öm och kärleksfull omvårdnad”. Det är något som jag också verkat för i min dagliga gärning. Men när det gäller sjukvården i krig och uppgiften att hantera Landstingsförbundet är detta tyvärr inte nog. Då behövs det fastmera järnvilja och hårdhandskar. Vad jag har frågat statsrådet om är hur god vår sjukvårdsberedskap under detta år är. På det har jag fått ett svar där det talas om ”överenskommelser”, ”planer” och ”avtal”, om vad sjukvårdshuvudmännen skall företa sig, en överenskommelse för fem månader sedan, en materielplan — när? — ett ”avtal” som träffas ”nu”, vad detta nu kan betyda. För två månader sedan ställde regeringen medel till socialstyrelsens förfogande för ”vissa studier” av beredskapsläget. Vad är det ni håller på med egentligen? Se till att det skaffas grejer i stället! Avslutningsvis berättar statsrådet att sjukvårdsberedskapen för ett år sedan var ”ganska god inom vissa områden”. I dag sägs den vara ”förbättrad”. Ja, det skulle väl bara fattas annat! Det vore väl orimligt om den till råga på allt skulle vara försämrad. Samtidigt meddelar statsrådet att medelsbehovet ”tillfälligt kan minskas” för det kommande budgetåret. Månntro det? Statsrådet har i sitt svar inte lämnat några konkreta uppgifter om vad ”överenskommelsen” av den 10 november 1983 i sak innebär, inte heller om det ”avtal”, som ”nu” skall träffas, och om vilket statsrådet stolt framhåller att ”staten kommer att ha insyn i verksamheten”. Ja, det skulle väl bara fattas annat! För det är väl i alla fall än så länge staten, dvs. riksdag och regering, som har ansvaret för medborgarna i händelse av krig, inte Landstingsförbundet. Den uppgivenhet” för utomparlamentariska organisationer, som statsrådet — liksom många andra politiker — ger uttryck för, är oroande och har väl samma bakgrund som det här ofoget med ramlagar, som vi alltför länge drabbats av, men som — om det nu är allvarligt menat — den nye justitieministern dess bättre antyder en begynnande tveksamhet inför i sin häromdagen överlämnade proposition 1983/84:119. Herr talman! Statsrådet Sigurdsens svar bekräftar i stort sett — utom just i vad avser slutandet av ”överenskommelser” och ”avtal” — den nattsvarta bild av sjukvårdsberedskapen i krig som framgår av socialstyrelsens under ämbetsmannaansvar avgivna program för hälsooch sjukvården, socialtjänsten och hälsoskyddet i krig avseende åren 1984-1989.

Jag har bett statsrådet Sigurdsen svara på frågan om statsrådet anser sig kunna försäkra svenska folket att vår sjukvårdsberedskap i krigsfall under det närmaste året är tillfredsställande. På den frågan har jag inte fått något svar, vilket är begripligt, eftersom svaret uppenbarligen är nej. Jag har också bett statsrådet ange på vilket sätt hon är beredd att åstadkomma en annan och bättre tingens ordning. På detta är svaret alltså att regeringen har godkänt en överenskommelse i november 1983 och är i färd med att träffa ett avtal, som ger staten ”insyn” i landstingens förehavanden. Socialstyrelsen har också fått medel för vissa ”studier”, som skall redovisas i september, och så skall vi få ännu en försvarskommitté, som skall ”pröva formerna för sjukvårdshuvudmännens medverkan i totalförsvaret”. Låt oss hoppas att den kommittén skall få tillfälle att sammanträda, innan händelseutvecklingen själv ”prövar” dessa former. Herr talman! Omsorgen om de närvarandes sinnesfrid förhindrar mig att ge en adekvat formulering av vad jag tycker om den verklighet som statsrådets svar tjänar till att dölja. Men alla de som nästan dagligen på sina TV-skärmar ser hur det ser ut i Beirut — där även behjärtade svenska läkare och sjuksköterskor heroiskt söker lindra fasorna — kan ha skäl att fråga sig hur det skulle se ut här hemma ”om kriget kommer” i år, eller nästa år. Och den frågan bör ni ställa er själv, fru statsråd! Om jag vore i ert ställe skulle min nattsömn inte vara särskilt god.

Herr talman! Jag tror i likhet med Gunnar Biörck i Värmdö att det inte går att klara detta problem med bara öm och kärleksfull omvårdnad, det behövs andra insatser också. Det försvarsbeslut som fattades 1982 innebär ju en satsning för femårsperioden 1982-1987. Mindre än halva perioden har gått, och genomförandet pågår. Vid periodens slut bör således dessa brister kunna vara avhjälpta. När jag sade att Gunnar Biörck flitigt citerade socialstyrelsens programplan om de brister som finns var det korrekt, men han sade inte något om det som håller på att genomföras. Därför vill jag nämna något om detta. Årligen genomförs t.ex. på olika håll i landet i socialstyrelsens regi och under medverkan av vissa frivilliga försvarsorganisationer och sjukvårdshuvudmännen m.fl en omfattande utbildningsverksamhet för hälsooch sjukvården och hälsoskyddet i krig. En god läkemedelsförsörjning är också en viktig förutsättning för sjukvården i krig. Fram till år 1987 kommer behovet av läkemedel för en krigssituation att kunna säkerställas. Andra åtgärder som vidtagits för att förbättra sjukvårdsberedskapen är uppbyggnaden av s.k. operationsannex. Det innebär att materiel anskaffas och lokaler förbereds för att komplettera de fredstida akutsjukhusen, så att den omfattande kirurgiska verksamhet som sannolikt blir nödvändig i krig skall kunna genomföras. När Gunnar Biörck och jag senast hade en debatt i kammaren om detta hälsade Gunnar Biörck med tillfredsställelse den utredning om socialstyrelsens beredskapsuppgifter som skulle lämnas. Den kom i augusti 1983 och gäller ansvar och uppgifter inom socialstyrelsens beredskapsområde. Detta betänkande har remissbehandlats och håller nu på att beredas i regeringskansliet i en särskild arbetsgrupp. När det gäller skyddsåtgärder mot biologiska stridsmedel har socialstyrelsen i en särskild publikation redovisat sin syn på nuläget i fråga om skyddet mot biologiska stridsmedel inom den civila delen av totalförsvaret. Styrelsen har ett övergripande ansvar för att samordna de civila skyddsåtgärderna mot sådana stridsmedel. Varje myndighet som berörs har det närmaste ansvaret inom sitt kompetensområde. Skyddet mot B-stridsmedel skall i princip bygga på de fredstida resurserna, främst de för hälsoskydd, epidemibekämpning och infektionssjukvård. Även om situationen inte är tillfredsställande, det är ingen som har påstått det, tycker jag ändå att detta är en utveckling i rätt riktning. Som jag sade inledningsvis är förhoppningen att vi skall kunna avhjälpa bristerna under den femårsperiod som försvarsbeslutet gäller. Till slut, herr talman, vill jag försäkra Gunnar Biörck att jag sover gott om nätterna.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare upplysningar som statsrådet här har gett och som skall föreställa den gynnsamma sidan av utvecklingen. Jag är medveten om att det kanske är svårt för den som inte har en lång verksamhet inom sjukvården bakom sig att konkret föreställa sig de problem som ett krig skapar för civilbefolkningen, förutom för militärerna själva. Jag har funderat litet grand på vad jag skulle önska att statsrådet Sigurdsen gjorde utöver att se till att det skrivs överenskommelser och avtal. Jag undrar om inte statsrådet Sigurdsen borde fara ut i provinsen, överraska länsstyrelser och civilbefälhavare och sägs till dem: Om en timme fäller en fientlig makt bomber över den här staden, 2 000 människor dör och 10 000 skadas, länslasarettet brinner. Handla! Det är väl ungefär vad som skulle krävas för att man även på adminstrativt håll skulle få en mera realistisk uppfattning om hur bråttom det är att få saker och ting gjorda.

Herr talman! Utvecklingen av utrikeshandeln spelar på flera sätt en central roll i den socialdemokratiska krispolitiken. De under åren kring 1980 allt större underskotten i Sveriges affärer med utlandet medförde en snabbt växande internationell upplåning. Räntebetalningarna på utlandsskulden har blivit en allt tyngre belastning på den svenska betalningsbalansen. För den nyttillträdande socialdemokratiska regeringen var det oeftergivligt att bryta denna utveckling mot större underskott och större upplåning. Underskottet i utrikesbetalningarna måste elimineras och under en följd av år ersättas med ett överskott för att möjliggöra en minskning av utlandsskulden — eljest skulle den växande skuldsättningen till utlandet på sikt komma att äventyra viktiga välfärdsmål. Utrikeshandeln spelar även en central roll för sysselsättningspolitiken. För att landet skall kunna återvinna full sysselsättning måste stagnationen i industriproduktionen varaktigt brytas och en bättre balans skapas mellan den industriella utvecklingen och övriga sektorer. Hälften av den svenska industriproduktionen avsätts utomlands. Betydande delar av den svenska industrin konkurrerar på vår egen hemmamarknad med importerade varor. En ökad export och en återställd konkurrenskraft är viktiga förutsättningar för att industrin skall kunna bidra till att öka sysselsättningen. Även tjänstesektorns bidrag till sysselsättningen sammanhänger till stor del med dess möjligheter till ökad export. Det var med dessa mål i sikte som den socialdemokratiska regeringen devalverade kronan hösten 1982. Denna devalvering, tillsammans med de av starkt samhällsansvar präglade avtalen för 1983, har skapat goda konkurrensförutsättningar för svensk industri. Företagen har visat en god vilja att utnyttja de konkurrensfördelar som därmed skapats. Den svenska exporten ökade kraftigt under förra året, och handelsbalansen förbättrades från ett underskott på ca 6 miljarder 1982 till ett överskott på ca 11 miljarder 1983. Samtidigt kan vi för första gången sedan 1974 notera betydande uppgångar i industriproduktionen. Exportframgångarna börjar också ge resultat på arbetsmarknaden. I januari förra året uppgick antalet lediga platser i industrin till 2 700. I februari i år fanns det 8 000 lediga platser. Antalet lediga arbeten i industrin har alltså mer än fördubblats under det senaste året. Men problemen är ännu inte övervunna. Trots det stora överskottet i handelsbalansen har vi fortfarande ett samlat underskott i de löpande betalningarna med utlandet — inte minst till följd av de fortsatt växande räntebetalningarna för utlandsupplåningen. Krispolitiken måste således fortsätta, och kostnadsutvecklingen måste hållas nere, för att vi skall kunna åstadkomma en långsiktig balans i vår utrikeshandel och minska vår utlandsskuld. Detta är nödvändigt för att de konkurrensutsatta sektorerna i vår ekonomi skall kunna bidra till att förverkliga målet den fulla sysselsättningen. Det ankommer såväl på företagen som på samhället att fullfölja ansträngningarna för att dessa mål skall kunna uppnås. En varaktig förbättring av vår utrikesbalans kräver fortsatta ansträngningar från alla grupper i det svenska samhället. Utvecklingen under 1984 blir viktig för att vi skall kunna befästa de konkurrensfördelar som vi vunnit. Den svenska utrikeshandeln är emellertid inte endast beroende av våra egna åtgärder. Konjunktursituationen och världshandelns allmänna utveckling är naturligtvis av stor betydelse, även om utvecklingen under 1983 visat att vi kunnat vinna betydande marknadsandelar trots en allmänt sett långsam utveckling i stora delar av vår omvärld. Även med en relativt optimistisk syn på styrkan i uppgången kommer tillväxten i Europa med nuvarande ekonomiska politik sannolikt inte att bli tillräcklig för att kunna hejda ökningen av arbetslösheten. Dessa förhållanden understryker ytterligare behovet av fortsatta ansträngningar i syfte att åstadkomma en samordnad ekonomisk aktion för ökad tillväxt och sysselsättning. Arbetslösheten inom OECD-området uppgår nu till 32,5 miljoner människor. Denna massarbetslöshet i västvärlden framställs ofta — och det med rätta — som det största hotet mot en fortsatt öppen världshandel. Det är när tillväxten är låg och arbetslösheten är hög som kraven på skydd mot utländsk konkurrens växer sig starka. Dessa krav har dessutom förstärkts av de senare årens mycket kraftiga växelkursförändringar. Det säger sig självt att när växelkurserna kraftigt förändras, utan någon starkare förankring i de underliggande realekonomiska förhållandena, så utgör de en avsevärd påfrestning på det internationella handelssystemet. Den snabba tekniska utvecklingen tillsammans med ny konkurrens från ett antal nyindustrialiserade länder med stark tillväxt har också drivit fram krav på en omfattande strukturomvandling i många OECD-länders industrier. Grupper som drabbas av denna omställning — såväl kapitalägare som anställda — ställer i ökad omfattning långtgående krav på åtgärder för att bevara den rådande strukturen. Arbetslöshet, kraftiga strukturomvandlingskrav och växelkursfluktuationer utgör således viktiga förklaringar till att skyddskraven i många länder växt sig starka. Det är väsentligt att slå fast att en ökad protektionism inte utgör någon lösning på dessa problem. En skyddspolitik kan möjligen kortsiktigt minska arbetslösheten, men erfarenheten pekar på att den på sikt ökar arbetslösheten och försvårar strukturomvandlingen. I många länders handelspolitiska debatt framställs ofta skyddsåtgärder som förenliga med det nationella egenintresset om de bara kunde passera utan motåtgärder från andra länder; om man bara kunde undvika ”retaliation” skulle det egna landet gynnas på andra länders bekostnad. Denna syn på handelspolitiken är dock i grunden felaktig. Visst drabbas utländska producenter av skyddsåtgärder — men det är i första hand det egna landets innevånare som får bära kostnaderna för en protektionistisk politik. En sådan leder till en högre prisnivå — och därmed lägre realinkomst — för landet som helhet. Den hämmar strukturomvandling och utveckling av framtidsbranscher med färre nya arbetstillfällen i ny livskraftig verksamhet som följd. Den leder till ett mindre effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser och försämrar konkurrenskraften mot utländsk industri. Den leder till att både producenter och konsumenter får fel signaler. Under hela efterkrigstiden fram till mitten av 1970-talet kunde företagen, när de planerade en investering, realistiskt utgå från att det skulle finnas färre handelshinder när produktionen väl kom i gång än det fanns när investeringsbeslutet fattades. Under det senaste decenniet har utvecklingen gått i motsatt riktning. Under trycket av den ekonomiska krisen har ledande handelsnationer i ökad utsträckning frestats att vidta handelsbegränsande åtgärder vid sidan av GATT-reglerna. Under senare år har exempelvis begränsningar införts mellan de stora handelsnationerna i fråga om bilar och stål. Det har också tillkommit en rad begränsningar på andra områden som hemelektronik, videoapparater, färg-TV, motorcyklar och mycket annat. Förutom att hämma varuströmmarna har detta skapat en osäkerhet i näringslivet om spelreglerna för den internationella handeln. Detta har skapat negativa förväntningar om den ekonomiska utvecklingen. Försämringen av det allmänna handelspolitiska klimatet måste enligt svensk uppfattning brytas med hjälp av konkreta förtroendeskapande åtgärder på såväl kort som lång sikt. Sverige hör till de länder som mest aktivt verkar för att få till stånd vad man i den handelspolitiska debatten kallar ”rollback”, dvs. åtgärder för att vända den protektionistiska utvecklingen genom att undanröja handelshinder. Vi förespråkar därför bl.a. att de tullsänkningar som det förhandlades om i Tokyorundan tidigareläggs. I dagsläget förefaller flertalet OECD-länder vara beredda till steg i samma riktning. Frågan om att avveckla handelshinder har självfallet såväl ett korttidssom ett långtidsperspektiv. På kort sikt har en rad smärre åtgärder stor betydelse för att vända en protektionistisk trend genom att vara förtroendeskapande och minska misstron mellan handelsnationer, även om den reella ekonomiska innebörden av insatserna inte är stor. Sådana åtgärder bör dock för att bli trovärdiga ses som förberedelser för mer genomgripande förhandlingar för att liberalisera handeln. Tanken på att om några år inleda en ny global GATT-runda tycks vinna visst ökat stöd bland flera av de stora handelsnationerna. Mycket arbete återstår ännu, innan man kan avgöra vilka frågor som kan och bör ingå i en sådan förhandling. Det är angeläget att i en ny GATT-runda få till stånd förhandlingar för att öka handeln mellan u-länder och i-länder. Detta är helt nödvändigt för att bereda skuldtyngda u-länder möjlighet att öka sin export. Sverige anser att de högst utvecklade u-länderna bör vara beredda att göra vissa motprestationer i sådana förhandlingar, kanske främst genom att successivt öka sina GATT-åtaganden. Ännu har man inte funnit en för alla parter acceptabel modell för dylika nord-syd-förhandlingar i GATT. Sverige kommer att hålla nära kontakt med intresserade u-länder under det fortsatta arbetet. Handeln med tjänster är redan i dag en viktig del av den internationella handeln. Den rymmer en stor potential för framtiden, inte minst mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen. Tjänstehandeln är i dag i hög grad begränsad av nationella bestämmelser av skilda slag. Flera länder, däribland Sverige, har därför föreslagit att tjänstehandeln inkluderas i en ny GATT-runda. Den ökande protektionismen i vår omvärld och den snabba tekniska förändringen kräver flexibilitet och en högre beredskap av oss. Arbete pågår exempelvis f. n. inom regeringskansliet för att ta fram mer ändamålsenliga riktlinjer för utrikeshandelns reglering i krissituationer. Enligt de internationella handelsavtalen kan skyddsåtgärder vidtas i viss begränsad omfattning och i vissa väl preciserade situationer, exempelvis vid fall av marknadsstörning, dumping och snedvridande subventionskonkurrens. Sverige tillämpar för egen del dessa bestämmelser med stor återhållsamhet. Inom regerings kansliet utarbetas f.n. inhemska tillämpningsföreskrifter för de internationella reglerna när det gäller skydd mot dumping och subventionerad export. Sverige har utomordentligt få handelsrestriktioner. Det enda område där vi har begränsningar av någon större omfattning är tekoområdet. Dessa begränsningar är betingade av försörjningspolitiska faktorer. Vi följer här de inom GATT upprättade riktlinjerna för begränsning av lågprisimport, det s.k. multi-fiber-avtalet. Trots dessa begränsningar har Sverige den högsta per capita-importen av kläder i världen, inte bara totalt sett, utan även från u-länder. Den svenska tekopolitiken har nu lagts om och har inriktats på att stödja de utvecklingsbara delarna av branschen för att den i framtiden skall kunna utvecklas av egen kraft. I föregående års handelspolitiska deklaration erinrades om de misslyckade försöken att omsätta insikten om gemensamma intressen och ömsesidigt beroende i praktisk politik inom ramen för en bred nord-syd-förhandling. Misslyckandena är så mycket mer beklagliga som världsekonomins och underutvecklingens problem endast kan lösas genom samarbete på bred front. Ett tillfälle till samarbete i konkret form erbjöds under förra året vid UNCTAD:s konferens i Belgrad . Det trettiotal resolutioner som antogs innebar dels vissa konkreta framsteg, dels impulser till fortsatt arbete på viktiga områden av nord-syd-dialogen. Självfallet hade mer långtgående framsteg varit önskvärda. Trots en begriplig besvikelse hos många u-länder kvarstod dock en påtaglig samarbetsvilja efter konferensen. I flera fall kommer det egentliga resultatet att bli beroende av hur frågorna följs upp. Regeringen har utarbetat ett handlingsprogram i nio punkter, som tar fasta på de möjligheter till fortsatta framsteg som borde vara möjliga. På råvaruområdet skall vi bl.a. söka förmå de länder som ännu inte har ratificerat den gemensamma fonden att göra detta. Viktiga länder i detta sammanhang är USA och de socialistiska länderna i Östeuropa. Var och en av de 18 varorna under UNCTAD:ss.k. integrerade arbetsprogram bör få en institutionell lösning i form av avtal, studiegrupp eller på annat sätt. Sverige vill delta i arbetet på att utreda behovet av ett nytt system för stabilisering av u-ländernas exportintäkter. Sverige kommer på råvaruområdet också att aktivt verka för ökade resurser till UNCTAD/GATT:s gemensamma internationella handelscentrum i syfte att hjälpa u-länderna med marknadsföring av sina varor, inkl. råvaror. Till de mest framträdande problemen hör de senaste årens skuldökningar i många utvecklingsländer. Dessa har lett till påfrestningar på det finansiella systemet. Många länder har tvingats föra en hård åtstramningspolitik, vilket har lett till svåra förhållanden för utsatta grupper i skuldländerna och negativt påverkat den internationella handeln. Ett växande antal u-länder har under senare år fått så allvarliga betalningsproblem att de tvingats att omförhandla sina skulder. Det är viktigt att dessa omförhandlingar leder till återbetalningsvillkor som ger skuldländerna realistiska möjligheter att anpassa sina ekonomier. Skälen bakom en skuldkris varierar från land till land. Varje kris måste därför behandlas för sig, alla inblandade parter måste samordna sina insatser. IMF bör spela en ledande roll i detta sammanhang. Denna typ av insatser för att följa upp besluten i UNCTAD och andra organ är viktiga för att u-ländernas situation skall förbättras. Västeuropa framställs ofta som en kontinent som kommit på efterkälken i den internationella konkurrensen. Farhågor framförs om att de tekniska framstegen och nysatsningarna görs på andra håll, medan de västeuropeiska länderna fruktlöst söker bevara sin föråldrade industristruktur. Detta är en alltför pessimistisk syn på vår världsdel. Västeuropa står visserligen inför en svår utmaning när det gäller att angripa de omfattande strukturproblemen och att komma till rätta med det gissel som den höga arbetslösheten utgör. Men det finns även starkt positiva inslag i Västeuropas situation. Genom förverkligandet av EG och EFTA har ett frihandelsområde skapats som saknar motstycke i världen i vad gäller geografisk omfattning och ekonomisk betydelse. Den europeiska frihandeln erbjuder unika möjligheter för ekonomisk och teknologisk utveckling. Också uppbyggandet av de europeiska institutionerna, främst EG och EFTA, har skapat former för mellanstatligt samarbete som kan utnyttjas för att ta fram gemensamma lösningar på problemen. Om dessa möjligheter tas till vara och den politiska viljan finns att på allvar i samarbete attackera de stora problemen, kan Europa åter komma att bli ett centrum för vetenskaplig forskning och en motor för ekonomisk tillväxt. Politiker och företagsledare måste målmedvetet och energiskt utveckla den potential som en gemensam hemmamarknad för EG och EFTA länderna kan erbjuda. För Sverige är utvecklingen i vår egen världsdel avgörande. Den svenska regeringen kommer aktivt att verka för en fortsatt fördjupning av det europeiska samarbetet. Dessa framtidsfrågor kommer att stå i centrum vid det gemensamma ministermmöte mellan EG och EFTA-länderna, ett 17-statsmöte, som kommer att äga rum i april i år i Luxemburg under gemensamt franskt och svenskt ordförandeskap. På svenskt initiativ möts sedan i Visby i maj EFTA-ländernas regeringschefer för första gången sedan toppmötet i Wien 1977. I och med att det sista övergångsarrangemanget för vissa pappersvaror avskaffades vid ingången av detta år har tullfrihet i handeln med industrivaror uppnåtts på en marknad med över 300 miljoner konsumenter — sammanlagt mer än hela den nordamerikanska marknaden med USA och Canada. Relationerna mellan EG och EFTA-länderna går därmed ini en ny fas där det gäller att bredda och fördjupa förbindelserna. Det är angeläget att fortsätta att få till stånd en bättre samordning av den ekonomiska politiken i Europa i syfte att bekämpa arbetslösheten och få till stånd en bestående tillväxt. Resultaten av ett drygt årtiondes frihandelssamarbete måste nu konsolideras. Arbetet med att avveckla de icke-tariffära handelshinder som ännu förekommer måste intensifieras, bl.a. genom samverkan när det gäller t.ex. harmonisering av tekniska standardkrav och varumärken. Det finns också ytterligare förenklingar som kan göras i reglerna för t.ex. varors ursprung. Sveriges relationer med EG är goda. Ett uttryck för detta är att ca en halv miljon svenskar är sysselsatta med att producera för EG-marknaden, och ungefär lika många inom EG arbetar med export till oss. De problem som kan förekomma är få och av relativt begränsad karaktär. Det allvarligaste problemet f.n. är att EG har upphävt suspensionen av tull på svensk sillexport till Gemenskapen. Vi eftersträvar nu att få till stånd en långsiktig lösning med bibehållen tullfrihet för den traditionella svenska sillexporten till EG. Samarbetet i Europa på forskningsområdet intensifieras nu. Under statsministerns besök hos EG-kommissionen förra året demonstrerades ett ömsesidigt intresse för att fördjupa relationerna mellan Sverige och EG. Det hårdnande internationella klimatet gör detta alltmer nödvändigt i synnerhet på det högteknologiska området. Samarbetet bör även stärkas inom områden som miljö, transporter, konsumentpolitik och arbetsmarknadsfrågor. De viktiga internationella insatser som nu pågår för att vända den protektionistiska utvecklingen är särskilt betydelsefulla för små, frihandelsberoende länder. För EFTA-länderna är det därför viktigt att på ett konkret sätt bidra till denna process. Det är mot denna bakgrund man skall se det svenska initiativet beträffande ett toppmöte mellan EFTA-länderna i Visby i maj. Det är regeringens förhoppning att det vid toppmötet i Visby skall ske en uppföljning av de utfästelser som EFTA-länderna gjorde vid sitt senaste ministermöte i Oporto i november förra året. Där uttalades en beredskap att tillsammans med de större handelsnationerna påskynda de tullsänkningar som avtalats i Tokyorundan. Ett annat centralt ämne vid toppmötet är de speciella förbindelser som råder mellan EFTA och EG och som tidigare behandlats. Frågor om EFTA:s interna arbete kommer också att behandlas vid toppmötet. Här gäller det i första hand att befästa och utveckla frihandeln inom EFTA-kretsen, som i dag svarar för över 20 90 av Sveriges export. Men det är även fråga om att inom EFTA bevaka gemensamma intressen i vad gäller förbindelserna med EG och arbetet i andra organisationer, som GATT och OECD. För de svenska företagen är det utomordentligt viktigt att kunna betrakta hela Norden som sin hemmamarknad. Den nordiska samhandeln har emellertid relativt sett gått tillbaka under den senaste tioårsperioden. Den främsta förklaringen till nedgången av samhandeln är den svaga utvecklingen av den svenska efterfrågan och varuutbytet med övriga nordiska länder. Sveriges andelar av grannländernas import har minskat. Sveriges relativa betydelse som marknad för övriga nordiska länder har också gått tillbaka. Denna nedåtgående trend har nu brutits. Den svenska exporten till Norden utvecklas positivt. Den ökade industriella aktiviteten i Sverige har samtidigt lett till en ökad efterfrågan i Sverige på varor från övriga Norden. Ett undanröjande av handelshinder av olika slag mellan de nordiska länderna bör kunna leda till en ytterligare ökning av handeln. Vid ett möte mellan de nordiska handelsministrarna i Stockholm i december förra året beslutades att de nordiska länderna i samverkan skulle försöka identifiera administrativa bestämmelser och byråkratiska rutiner som kan ha en handelshindrande verkan. Kartläggningen av sådana hinder har påbörjats i alla nordiska länder. I samband med Nordiska rådets session i Stockholm nyligen informerades handelsministrarna i de övriga nordiska länderna om läget i den svenska utredningen. Arbetet med att undanröja administrativa och byråkratiska handelshinder kommer under våren att fortsätta i den nordiska ämbetsmannakommittén för handelspolitik, och det kommer att drivas vidare vid ett nytt nordiskt handelsministermöte i höst. Även om detta arbete kommer att bli mödosamt, har vi stora vinster att skörda. Beräkningar som gjorts i EG visar att de formaliteter som krävs när varor skall passera nationsgränser mellan EG-länderna medför kostnader utöver tullar och skatter som motsvarar ca 6-8 96 av varuvärdet. Administrativa bestämmelser och byråkratiska rutiner — inom en sedan länge etablerad tullunion — medför således kostnader för företagen av en storleksordning som är jämförbar med det genomsnittliga yttre tullskyddet i våra länder. Som inledningsvis nämnts har Sverige haft stora exportframgångar under år 1983. Värdet av exporten ökade med 25 96 jämfört med år 1982, medan importvärdet ökade långsammare — med 15 90. Handelsbalansen förbättrades därmed med nära 17 miljarder kronor från ett underskott på 5,8 miljarder år 1982 till ett överskott på ca 11 miljarder år 1983. I volym har exporten ökat med mer än 10 96. Framgången har till stor del skett på grund av att vi tagit ökade marknadsandelar på våra traditionella marknader i Västeuropa och Nordamerika. Därutöver ökar exporten relativt sett snabbast på en del länder i Asien. De länder som uppvisar den största procentuella exportökningen ligger nästan alla i Asien — bl.a. Iran, Kina, Malaysia, Saudiarabien, Sydkorea, Japan och Thailand. Ökningen i dessa länder sker dock ofta från relativt låga nivåer. För att befästa en balans i våra utrikesbetalningar och för att minska vår utlandsskuld måste vi åstadkomma ett betydande exportöverskott under många år framöver. Våra traditionella marknader erbjuder en stor och ännu ej fullt utnyttjad potential. Ett exempel är marknaden i Frankrike, till vilken exporten är mindre än hälften av exporten till Storbritannien, trots att den franska marknaden är större än den brittiska. Ett annat exempel är Västtyskland. Mot bakgrund av likheten i industristrukturen mellan våra länder är det stora svenska underskottet i handeln med Västtyskland — ca 10 miljarder kronor — en indikation på att det borde finnas stora outnyttjade möjligheter för ökad svensk export på denna marknad. Vi måste emellertid också anstränga oss ytterligare för att öka exporten till marknader utanför OECD-området. Särskilt viktiga områden finns i Stilla havs-området, som också är föremål för särskild bearbetning såväl från Sveriges exportråds som utrikesdepartementets sida. Bl. a. genomförs f. n. en treårig marknadsföringskampanj riktad till Sydostasien. Flera ambassader i Stilla havs-området har förstärkts personellt. Bevakningen skärps av stora projekt som bl.a. finansieras av de multilaterala finansieringsinstituten. I exportansträngningarna på i första hand statshandelsländer och u-länder ställs svenska företag i ökad omfattning inför krav på mothandelsåtaganden av skilda slag. Detta är en beklaglig utveckling, som vi dock sannolikt måste leva med under många år framöver. Svensk industri kan inte ställa sig vid sidan av denna utveckling. Samtal förs f. n. med företrädare för exportindustrin om i vilken utsträckning staten kan underlätta för näringslivet att hantera motköpskraven. Om ett starkt intresse för detta föreligger hos näringslivet ser regeringen positivt på ett ökat statligt engagemang på detta område. De stora finansiella problemen i många u-länder och statshandelsländer har bidragit till en olycklig kreditkonkurrens exportländerna emellan. Det är därför glädjande att det internationella arbetet för att nedbringa subventionerna i exportkreditgivningen nu har resulterat i att minimiräntorna höjts till en nivå mycket nära marknadsräntorna. Arbetet måste drivas vidare för att man på det internationella planet skall kunna begränsa möjligheterna att använda exportkreditsubventioner i protektionistiskt syfte. Skuldkrisen försvårar exportkreditnämndens verksamhet. Det blir allt svårare att göra en välgrundad bedömning av de risker garantierna skall täcka. Exportansträngningarna måste i ökad omfattning riktas mot marknader som bedöms ha en långsiktigt god betalningsförmåga, även om vissa av dem i dag har tillfälliga betalningsproblem. För att garantigivningen skall kunna upprätthållas på en hög nivå måste ökade ansträngningar göras för att sprida riskerna. Inom exportkreditnämnden pågår f.n. ett arbete med att finna former för att i ökad omfattning dela riskerna med företag och banker. Som ett led i detta arbete har chefen för exportkreditnämnden i dagarna presenterat en rapport som anvisar vissa lösningar. Av rapporten framgår att om företagen åtog sig att genom s.k. globalavtal försäkra hela sin export skulle exportkreditnämndens möjligheter att ge garantier öka. Regeringen fäster därför stor vikt vid att fler företag ingår sådana avtal med exportkreditnämnden. För att de fortsatta exportansträngningarna skall ge resultat krävs en mobilisering av resurserna inom såväl stora som små företag, olika exportfrämjande organ och utrikesrepresentationen. Samspelet mellan de olika aktörerna måste också utvecklas, så att högre effektivitet kan nås i exportfrämjandet. Sveriges exportråd har en central roll i detta avseende. Det är dock företagens egna ansträngningar som är avgörande för om en fortsatt exportökning skall komma till stånd. De stora traditionella exportföretagen spelar här naturligtvis en mycket betydelsefull roll. Glädjande är att även många småföretag deltar i exportansträngningarna, antingen direkt eller som underleverantörer. Flera småföretag har också efter devalveringen givit sig ut på nya exportmarknader. Det är emellertid samtidigt uppenbart att här finns en stor outnyttjad potential för ökad export. Små företag möter ofta större problem i sina exportansträngningar än vad storföretagen gör. Regeringen kommer inom kort att lämna förslag till riksdagen om en rad åtgärder för att effektivisera och stärka exportfrämjandet med betoning på små och medelstora företag. Förslag kommer därvid att läggas rörande såväl allmänt exportfrämjande som enskilda sektorer som exempelvis byggande, energiteknik och kommunala tjänster. Detta är områden där Sverige har en betydande kunskapsbas och där ökat exportfrämjande bör ge goda resultat. Den pågående utredningen om åtgärder för att främja export av privata tjänster kommer att lämna sina förslag till regeringen senare under våren. Regeringen beräknar att återkomma till riksdagen med de förslag som utredningen kan föranleda under hösten 1984. Inledningsvis framhölls den centrala roll som utrikeshandeln spelar i den socialdemokratiska krispolitiken. För att vi skall kunna återvinna full sysselsättning och en fortsatt välståndsutveckling i vårt land är det nödvändigt att balansbristerna på utrikeshandelsområdet avlägsnas och att en fortsatt expansiv exportutveckling kan vidmakthållas. Redovisningen av det ekonomiska och handelspolitiska läget i världen visar att problemen och svårigheterna är många. Men en realistisk utvärdering av situationen ger vid handen att Sverige bör ha goda förutsättningar att med framgång fullfölja sin krispolitik. Detta skulle väsentligt underlättas om ansträngningarna att sätta stopp för och börja avveckla de protektionistiska åtgärderna fortsatt bar frukt. Såväl företagen som arbetsmarknadens organisationer måste också fortsätta att ge prov på det samhällsansvar som vi fått se flerfaldiga exempel på under de senaste åren för att vi skall lyckas få svensk ekonomi i balans. Insikten om situationens allvar och om nödvändigheten att vi tar oss ur krisläget skapar en god grund för gemensamma ansträngningar.

Herr talman! När de utrikesoch handelspolitiska debatterna hållits samma dag har de handelspolitiska frågorna kommit i skymundan trots att de vanligen är av mera handfast betydelse. Det är bra att man nu tillämpar den ordning som riksdagen och dåvarande handelsminister Molin prövade för två år sedan med den handelspolitiska debatten skild från den utrikespolitiska. Den deklaration utrikeshandelsminister Hellström avgivit gör det möjligt att konstatera att det råder enighet om handelspolitikens grundlinjer. Detta är en styrka när det föreligger så stora internationella problem på handelspolitikens område. Jag vill gärna framhålla denna enighet. Det må vara mig förlåtet om jag samtidigt beklagar det förströdda för att inte säga opportunistiska intresse som socialdemokraterna ägnade handelspolitiken när de var i opposition. Herrar Lidbom och Hellström uppehöll sig då vid sådana fjärran frågor som hur Sverige skulle kunna föras ut ur IDB och hur de svenska företagen i Sydafrika skulle förhindras att ersätta förslitna maskiner. I övrigt sysslade socialdemokratins talesmän med sådana skadligheter som hur Sverige skulle kunna införa handelshindrande åtgärder i form av importde positioner, globalkontingenter och socialklausuler. Nu är dessa paradhästar från den socialdemokratiska oppositionstiden avsadlade. Det är bra. De kan inte heller plockas fram utan att utmana löjet när socialdemokraterna igen hamnar i opposition. Inom handelspolitiken liksom på de flesta andra fälten kommer socialdemokratisk oppositionspolitik i nästa vända inte att kunna bedrivas med ett aggressivt lättsinne som under åren från 1976. Den förbättring i den internationella konjunkturen som har sitt ursprung i USA och som spritt sig till Europa kommer förhoppningsvis att minska det protektionistiska trycket. Frestelsen att försöka exportera arbetslöshet genom importhinder blir mindre om det finns mindre arbetslöshet att exportera. På samma sätt kan de valutakursförändringar som skett under den senaste tiden leda till en bättre jämvikt i handeln och därmed till mindre krav på handelspolitiska skyddsåtgärder. Vissa beräkningar har visat att dollarn värderats 20 20 högre än vad de underliggande konkurrensförhållandena inom handeln egentligen skulle tillåta. Som en följd av detta har USA fått ett mycket stort handelsunderskott. Japan har haft enorma överskott genom yenens undervärdering. Dessa förhållanden har givit upphov till starka protektionistiska strömningar i USA. Ledarskapet i handelspolitiken har under dessa år upplösts. Européerna som av olika skäl haft hög arbetslöshet och stora strukturella svårigheter — trots att valutorna varit undervärderade i förhållande till dollarn — har också varit snara att tillgripa olika handelshinder främst mot Japan och de nya industriländerna. Så länge konjunkturoch valutautvecklingen rör sig mot bättre stabilitet kommer trycket att införa nya handelsrestriktioner att minska. Men det räcker inte. De hinder som de senaste åren avsatt är oroande höga och skulle behöva undanröjas. Vidare vet vi att det kommer nya konjunkturnedgångar och att stagflationens krafter i de gamla industriländerna i mycket finns kvar. De protektionistiska tendenserna har sin egen dynamik. Det är bekvämt att skylla inhemska misslyckanden på utlandet. Det är frestande i dagspolitiken att utkvittera gruppintressenas omedelbara tack för skyddsåtgärder när kostnaderna för dessa kommer först senare och i mera anonyma former. Åtgärder i ett land för att tillfredsställa den ena gruppens krav på skyddsåtgärder gör det svårare att motstå liknande krav från andra grupper. Åtgärder i ett land föder motåtgärder i andra länder. Detta är handelshindrens upptrappningsmekanismer. Det behövs, herr talman, initiativkraft och ledarskap för att inge förnyad respekt för det internationella regelverk på handelns område som så starkt bidragit till efterkrigstidens blomstring men som nu under några år varit i upplösning. I detta arbete måste GATT spela en samlande roll. Sverige måste bidra till att respekten för GATT förstärks. Tokyorundans tullsänkningar bör tidigareläggas. Vi bör anstränga oss att hjälpa till att ge innehåll och verklighet åt de olika koder som framförhandlats. Försök att få till stånd en ny runda av förhandlingar om fortsatta liberaliseringar bör uppmuntras. Den europeiska integrationen är ett styrkebälte. EFTA är en väl fungerande organisation. Ansträngningarna att aktivera EFTA och ge organisationen en roll i de små EFTA-ländernas gemensamma ansträngningar för den fria handeln är att välkomna. Våra intressen kläms annars alltför lätt mellan de ekonomiska stormakterna. Det kommande toppmötet i Visby måste utnyttjas för att ge EFTA denna vidgade roll. Våra förbindelser med EG är av central betydelse. Att nu de sista handelsrestriktionerna avskaffats i enlighet med frihandelsavtalet är glädjande. Men samtidigt har nya handelshinder utanför de ursprungliga avtalen tillkommit. Detta förhållande visar på något av EG:s problematik. Europasamarbetet flyter inte så smärtfritt som man skulle önska. EG har förlorat något av sin styrka som frigörare och inspirator i Europasamarbetet. Organisationen har fastnat i smörberg och vinhav och under senare år i alltför hög grad ägnat sig åt att organisera industrigrenar i stället för att frigöra dem över gränserna. Kanske har detta varit ofrånkomligt. Det är svårt för en organisation att föra någon annan politik än huvudstädernas. Likväl är det beklagligt att den ekonomiska och politiska utvecklingen i viss utsträckning förvanskat EG:s mission. Det ministermöte som snart skall hållas mellan EG och EFTA-länderna måste göras till ett steg i det långa och mödosamma men nödvändiga arbetet att minska inåtvändheten och förena de gamla industriländerna i Europa i ett utåtriktat gemensamt arbete för förnyad vitalitet och dynamik. För att internationella möten skall leda till något mera än fina deklarationer utan någon inverkan på verkligheten fordras en bred förståelse inom länderna för att den internationella handeln har stora fördelar. En handelspolitisk debatt är ett tillfälle att fästa uppmärksamheten på utrikeshandelns vinster. Dessa vinster är att söka på två plan: 1. En fri handel förbättrar den ekonomiska utvecklingen. En lönsam arbetsfördelning mellan länderna möjliggörs. De långa seriernas ekonomi kan bättre tillvaratas. En livgivande konkurrens släpps loss. Företagen måste anstränga sig att tillverka varor till priser och med kvaliteter som tillfredsställer konsumenterna. Kontakter med de internationella marknaderna ger en snabb återföring av information om ny teknik, nya metoder och marknadens krav. Vidare befrämjas den vana vid omställningar som behövs för att hantera dynamiken i den moderna utvecklingen. Kravet att ett lands näringsliv är konkurrenskraftigt bidrar också till att förbättra stabiliseringspolitiken. Det är viktigt att se att handelns fördelar ingalunda inskränker sig till specialiseringsvinster. 2. Den fria handeln ger en nödvändig spelregel som kan accepteras av regeringar och företag och som har godtagits just därför att tillämpningen av den leder till att det totala ekonomiska utbytet förbättras. En sådan spelregel behövs för att ge företagen ett rimligt mått av säkerhet i bedömningar och investeringsplaner. Den behövs också för att ge en principiell grund i umgänget mellan länder. De oklara handelspolitiska regler som rått under senare år har minskat företagens investeringsbenägenhet. De har varit försiktigare när regleringar och subventioner på administrativ väg kan kasta om konkurrensförutsättningarna och effektiviteten inte får ge utslag. I umgänget mellan länderna har uppluckringen av de handelspolitiska princi pernallett till att opportunism och maktspråk alltför ofta fällt utslaget. Det är tyvärr lätt att se hur under senare år en tilltagande laglöshet på den internationella handelns område givit upphov till vad som förskönande kallats ”friktion” och som i verkligheten är allvarliga ekonomiska motsättningar. Utrikeshandelns fördelar har tydligt demonstrerats av de u-länder som lyckats få i gång en stabil industrialisering. De har alla varit marknadsekonomier med ett stort mått av ekonomisk frihet, där också en intensiv utrikeshandel varit ett centralt element. De u-länder som i stället inriktat sig på en central planering och haft en inåtriktad uppläggning med importsubstitution i stället för exportbefrämjande som mål har alla mött stora svårigheter. En industrialisering bakom höga handelshinder har bl.a. inneburit att det inhemska jordbruket missgynnats genom dyra och dåliga insatsvaror, höga skatter och omfattande regleringar. En ineffektiv industrialiseringsprocess har på många håll utarmat jordbruket. Den socialistiska utvecklingsmodellens misslyckanden på jordbruksområdet har bidragit till de försörjningsproblem och den svält som råder i vissa delar av världen. Länder som försökt bygga upp sin ekonomi bakom höga handelshinder har också haft svårigheter att möta förändringar av olika slag. Om man inriktar sig på att importera endast det mest oundgängliga och svårtillverkade får man liten flexibilitet om helt plötsligt det nödvändiga kostar mycket mera. De utåtriktade u-länderna har förhållandevis lätt kunnat bemästra konsekvenserna avt.ex. energiprishöjningarna, under det att dessa givit de centralstyrda u-länderna allvarliga rubbningar. Många sådana u-länder har inte kunnat finansiera sin import av insatsvaror, och de knappa kapitalresurserna nedlagda i den fysiska produktionsapparaten har inte kunnat fullt utnyttjas. Det är paradoxalt men inte desto mindre sant att de u-länder som medvetet försökt frigöra sig från utrikeshandelsberoendet har blivit mera beroende och sårbara. Ett marknadsekonomiskt och utrikeshandelsinriktat utvecklingsland som Sydkorea däremot har inte haft några svårigheter att hantera vare sig höga energipriser eller höga räntor på utländska lån. Den skuldkris Mats Hellström berörde har som en av sina förklaringar att många länder har bakom handelshinder en bristande omställningsförmåga när justeringar fordras till följd av höjda räntor och en sämre konjunktur. Av dessa erfarenheter av olika utvecklingsstrategier kan vi dra vissa slutsatser utöver att utrikeshandelns vinster på nytt demonstrerats och inte får falla ur sikte i vår egen handelspolitik. För det första är den bästa hjälpen till u-länder inte sådant som inryms i en s.k. ny ekonomisk världsordning utan består i att ge utrymme för uländernas export. Vi själva tjänar på att engagera dem i den internationella arbetsfördelningen, och de får möjlighet att förlita sig till den enda utvecklingsstrategi som visat sig framgångsrik. De nya industriländerna i Asien kommer att kunna klara de gamla industrinationernas protektionism men de u-länder, som överväger att omorientera sin utvecklingsstrategi och göra den mera utåtriktad, tvekar och låses fast i en förlamande exportpessimism. Regeringsdeklarationens ord om UNCTAD tillhör traditionell svensk u-landspolitik och kan kanske vara bra så länge man inser att de inte hjälper. U-ländernas verkliga intressen ligger, som erfarenheten visar, inom handeln. För det andra: U-hjälp till länder med en socialistisk och inåtvänd utvecklingsstrategi innebär att man ger pengar till något som på sikt sannolikt inte blir mycket mer än en sorts omfattande katastrofbistånd. Genom denna u-hjälp försenar man också omställningen i dessa länder till en mera utvecklingsbefrämjande tillväxtstrategi. För det tredje kan vi här få ledning i vår bedömning av var de framtida marknaderna kommer att finnas. Det är intressant att se att herr Hellström för andra året i rad — och med rätta — lägger särskild tonvikt vid att vi skall utveckla våra exportansträngningar till länder i Ostasien. Det är i dessa marknadsekonomier och inte i de socialistiskt inriktade u-länderna som utvecklingen sker. För det fjärde kan vi med viss realism anta att Kina, som till skillnad från Sovjet är omgivet av länder befolkade av landsmän, vilka under ett kapitalistiskt system har stor ekonomisk framgång, kommer att med större energi satsa på ekonomiska reformer av marknadsekonomiskt slag. I den utsträckning som denna process fortgår får detta betydande världspolitiska återverkningar men kommer också att göra Kina till en mera intressant marknad än detta enorma land i dag är. Kinas utrikeshandel är nu mindre än Taiwans. Vårt höga välstånd i Sverige har vi uppnått genom att med framgång delta på världsmarknaderna. Det är endast på den vägen vi kan behålla och vidareutveckla vår standard. Men det ställer också krav på oss. För att uppnå fördelarna måste vi föra en ekonomisk politik som ger ekonomisk stabilitet och som ger företagen resurser och tilltro till framtiden. Löntagarfondshotet kommer att innebära att vinstnivåerna måste vara högre än annars för att en viss investeringsnivå skall kunna komma till stånd. De höga budgetunderskotten är liktydiga med att alltför stor del av resurserna måste avdelas till den offentliga sektorn. Om företagen skulle sätta i gång och investera i en omfattning som vore önskvärd med hänsyn till vår framtida konkurrenskraft, skulle det bli omfattande problem på kreditmarknaderna, eftersom företagens vinstmedel i så hög grad f.n. finansierar budgetunderskottet. I den finanspolitiska debatten beklagade finansministern att företagen inte investerar tillräckligt, men i finansplanen räknar han själv med att företagen skall täcka en stor del av budgetunderskottet för att få de finansiella ekvationerna att gå ihop. Men det är inte bara nödvändigt med ekonomisk balans och resurser för utbyggnad. Vad som är lika viktigt är en omställningsförmåga och en dynamik som innebär att vi inte bara behöver anpassa oss till förändringar i omvärlden, utan själva i viss utsträckning kan leda utvecklingen. Många kompetenta bedömare anser att den snabba tekniska utvecklingen under senare år är första ledet i en accelererande fas. En anledning till detta är att Japan nu nått en nivå då utvecklingsresurserna där inte längre inriktas mest på att raffinera importerad teknik. Japan befinner sig i stället på den tekniska frontlinjen. Inom civil forskning har Japan lika många vetenskaps män och tekniker som USA. Detta är ett mycket stort tillskott till världens totala utvecklingskapacitet. Dess betydelse ligger också däri att den japanska frammarschen utlöst omfattande ansträngningar i både USA och Europa att försöka konkurrera bättre med japanerna. Jag tror att vi i Sverige har goda förutsättningar att bemästra en sådan utveckling. Även om vi uppenbarligen som ett litet land inte kan vara ledande på ett brett fält av ny teknik, har vi en avancerad företagsamhet, som på ett förvånande sätt lyckats hålla Sverige i en tätposition på många områden. Internationaliseringen av svenskt näringsliv har sannolikt starkt bidragit till detta. Men den första förutsättningen är det stora tekniska intresse och den kompetens som finns i Sverige. Vi har en god möjlighet att hålla positionerna och vara en tillräckligt intressant samtalspartner för att kunna få tillgång till ny teknik utomlands och översätta denna i svensk produktionsteknologi. Det är bra att det under senare år vuxit fram en större förståelse för ett krav som vi moderater länge framfört, nämligen att det skall råda nära och förtroendefulla kontakter mellan universitet och företag. Det är stimulerande för båda parter och underlättar att i en period av ännu snabbare förändringar hålla kontakt med utvecklingen. Vid de ledande amerikanska universiteten betraktas forskare utan företagskontakter t.o.m. med viss skepsis. Men samtidigt är professorerna så välbetalda att det inte finns någon risk att konsulterandet inkräktar på den vetenskapliga gärningen. En selektiv näringsoch forskningspolitik däremot av det slag, som socialdemokraterna i alltför hög grad satsar på, kommer att motverka sina syften. Det är slöseri med den bästa arbetskraften att sätta den till att selektivt fördela pengar. Och inte ens de bästa förmågorna skulle med framgång kunna fördela selektivt stöd. Det är beklagligt att regeringen tänker sig att ta bort rätten till avdrag för industriforskning och ersätta den med en skur av smärre, punktvis insatta, stödinsatser. Jag vill också begagna tillfället att understryka behovet av kvalitet i utbildningen för att bevara svensk konkurrenskraft. Det finns i politiken en övertro till vad som kan åstadkommas med snabbt inkastade anslag på forskningsnivå. Forskningspengar blir till slöseri om det inte finns kompetenta forskare. Specialdestinerade enorma anslag, hastigt insatta, som t.ex. inom energiforskningen, harlett till lågt utbyte. I en långsiktig satsning för att befrämja svensk konkurrenskraft i en accelererande teknisk utveckling fordras förståelse för att det behövs kvalitet i utbildningsväsendet från början till slut. Med en snabb teknisk utveckling i Sverige når vi den fördelen att strukturomvandlingen sker förhållandevis smärtfritt. Vi slipper att bli utkonkurrerade i olika verksamheter och sedan endast med svårighet hitta alternativ sysselsättning, ofta genom att låta reallönerna falla. Men även då kommer det under alla omständigheter att fordras att vi har en hög omställningsförmåga och inte försvårar omställningar. Jakten på ekonomisk trygghet kan lätt komma att innebära att man skjuter sig i foten. Fördröjer man omställningar med allehanda reglerande lagstiftning, industripolitik och subventioner förslösar man morgondagens resurser. Man får då först en plågsam omställning till lägre inkomster. Och sedan kommer det ändå att visa sig nödvändigt att ställa om industristrukturen, eftersom det är ökande och till sist ohållbara kostnader förenade med att försöka bibehålla den. Men den omställningen blir då mera präglad av arbetslöshet och andra påfrestningar än annars. Det är beklagligt att omställningsförmågan och omställningsviljan minskat. Det är en förklaring till att arbetslösheten tenderar att stiga och att den kommer att bli mycket mera besvärlig när staten inte längre har råd att köpa, tillsammans med konstlad sysselsättning, på det sätt som vi ägnat oss åt i Sverige. Vi kommer att behöva stor omställningsförmåga inte bara på grund av den inverkan som ny teknik har utan också på grund av den konkurrens vi möter från nya industriländer. Har vi en öppen handelspolitik — och det måste vi ha av skäl som vi redan diskuterat — kommer vi att utsättas för mycken ny konkurrens. Världen blir större, inte mindre. Det blir fler aktörer på scenen, fler länder med en ekonomisk kapacitet som spelar någon roll. Men nya konkurrenter är samtidigt nya kunder, men endast för det land som förmår ställa om produktionen och tillverka de nyttigheter som de nya länderna vill använda sina exportintäkter till att köpa. Så t.ex. förbiser lätt de gamla industriländerna i sin tekopolitik att i det närmaste hela underskottet i tekohandeln med utvecklingsländerna motsvaras av ett överskott i export av textilmaskiner, syntetiska fibrer och färger. Totalt sett har dessa länder stora importöverskott gentemot de gamla industriländerna. Dessa skapar mer sysselsättning och inkomster än de förintar genom sin framgångsrika konkurrens på vissa områden. Importrestriktionerna inom teko är t.ex. dyra. När vi skär ned importen från något u-land innebär det inte automatiskt, som många tycks tro, att denna import ersätts med konsumtion av hemmagjorda varor utan ofta att importen läggs om till andra länder gentemot vilka vi inte kan tillgripa några skyddsåtgärder utan att utsättas för bedövande motåtgärder. Om vi köpte hälften av den tekoimport som nu kommer från i-länder till halva priset i u-länder skulle vår importnota sjunka med ett par miljarder kronor om året. Kostnaderna för vår tekopolitik är långt större än vad som syns i statsbudgeten. För att vårt näringsliv skall utvecklas på bästa möjliga sätt är det viktigt att de internationellt sett expansiva servicenäringarna ges goda förutsättningar. Den offentliga sektorns monopolisering i Sverige av en stor del av serviceområdet minskar våra förutsättningar att bli effektiva exportörer inom servicenäringarna. Detta är en av anledningarna till att en privatisering av offentlig verksamhet skulle vara fördelaktig. Det är också viktigt att steg för steg undanröja de olika handelshinder som finns på serviceområdet, t.ex. i form av diskriminerande etableringsregler för banker och försäkringsbolag. Många regleringar minskar också utrymmet för svenska servicenäringar. För att ta ett ganska nytt exempel så har den nya omsättningsskatten vid aktieaffärer inneburit att handeln med svenska aktier i utländsk ägo flyttat till London, där det inte finns några sådana avgifter. Den sortens reglering ger en bakvänd tjänsteexport när själva servicehanteringen som en följd försvinner till utlandet. Herr talman! Sverige är en del av Europa. Mycket av vår utveckling färgas av vad som sker i Europa. Vi måste utforma vår ekonomiska politik och handelspolitik i nära samklang med de europeiska länderna. Men vi skall också vara medvetna om den snabba utveckling som kännetecknar andra delar av världen. Sedan en lång tid pågår en förskjutning av den ekonomiska tyngdpunkten från det nordatlantiska området till Stilla havs-regionen. USA:s utrikeshandel sker nu i större utsträckning med Stilla havs-länderna än med Västeuropa. Den nya utvecklingen ställer oss inför nya krav, nya utmaningar. Förmår vi hantera dessa finns där också stora nya möjligheter. Tyvärr har dock det europeiska gensvaret varit svagt. Det har skett en relativ förskjutning i ekonomisk styrka, inte bara därför att andra varit dynamiska utan också därför att vi i Europa har stagnerat. Europa har sjunkit tillbaka i de mest avancerade industrigrenarna. Några nya arbetstillfällen netto har egentligen inte skapats. Omställningsförmågan har avtagit när den i stället hade behövt öka. Den offentliga sektorn och skattetrycket har vuxit och lagt en hämsko. Välfärdsstatens ingrepp har byggts ut tills de blivit ett hot mot välfärden. Detta måste vi kunna konstatera utan att förfalla till någon Europapessimism. Vi måste se verkligheten som den är för att kunna ändra den. Det förhållandet att vi har EG och EFTA är fördelar, utan vilka Europa inte skulle ha en chans. Men de räcker inte. Åren fram till sekelskiftet kommer att innebära en tävlan mellan USA, Nordostasien och Europa. Europas belägenhet har försvagats i den konkurrensen. Det är också den inställningen till Europa som sprider sig i USA och Nordostasien. Inom Europa finns förvisso stora olikheter som genomsnitten döljer. Vissa länder såsom Schweiz och Finland bedriver en återhållsam ekonomisk politik, som har medfört att dessa länder har kunnat undgå många av de europeiska problemen. Efter en period av plågsamma ansträngningar att bryta den engelska nedgången var Storbritannien förra året framgångsrikt och grunden möjligen god för en stabil fortsatt tillväxt. Men i många europeiska länder ger den ekonomiska politiken upphov till allvarliga problem. I Sverige sker nu genom devalveringar och amerikansk högkonjunktur en uppgång. Men de grundläggande problem som gav 1970-talets svårigheter för oss och andra europeiska länder finns kvar. Verkligheten har givit socialdemokratin tillbaka en del av den kontakt med verkligheten som det partiet sedan slutet av 1960-talet har ansett onödig. Men omsvängningen är långt ifrån tillräcklig, och nya allvarliga problem har introducerats av regeringen. Den nuvarande konjunkturuppgången kommer att vara tillfällig. Det vore farligt att låta denna uppgång, som i Sverige är svagare än de närmast föregående konjunkturuppsvingen, nu skymma de underliggande och kvarstående obalanserna. Det behövs en pånyttfödelse i vitalitet, dynamik och frihet för att Sverige och andra länder i Europa skall tillhöra den nya generationen.

Herr talman! Handeln med andra länder har en oerhört stor betydelse för vårt land. Många människors välfärd är beroende av att vi kan konkurrera med omvärlden och sälja våra produkter och tjänster till villiga köpare på andra håll i hela världen. Jag tror att det råder en betydande enighet om de grundläggande handelspolitiska frågorna. I varje fall tycker jag att detta framgår av den handelspolitiska deklaration som utrikeshandelsministern har givit. Det är väl också riktigt, såsom redan har antytts, att den ökade enigheten kanske har tilltagit i någon mån under senare tid. Det finns således inga specifika anledningar att kommentera vissa delar av denna deklaration, eftersom det råder en grundläggande enighet. Jag tänker på den diskussion som där förs om GATT-problematiken och de resonemang som utvecklas om EG och EFTA-frågorna samt naturligtvis om nord-syddialogen, UNCTAD-arbetet etc. Oppositionens uppgift är inte i första hand att bara betona den underliggande enigheten. Låt mig därför med några synpunkter komplettera denna framställning. Vi torde vara ense om att det krävs en väl organiserad handel för att vi skall kunna utnyttja den potential som den svenska ekonomin ger oss. Den måste vara dubbelsidig, dvs. det får inte bara vara fråga om att satsa på export, utan det gäller även att kunna stå emot den konkurrens som tar sig uttryck i importtryck på vårt land. Det är viktigt att världshandeln kan ske på så långt möjligt likvärdiga villkor. Vi vet att det är ett svårt mål att uppnå, men detta arbete måste ständigt bedrivas för att de fattiga länderna inte skall missgynnas. Vi måste hela tiden försöka att hjälpa till för att de skall få en likvärdig chans i världshandeln. Därav beror — jag delar den uppfattningen — mycket av deras utvecklingsmöjligheter. För att Sverige skall kunna hävda sig på såväl exportsom hemmamarknaden krävs alltså en god konkurrenskraft. Handelspolitiken skall medverka till att underlätta vårt handelsutbyte och också till att uppfylla våra utrikespolitiska målsättningar. Handelspolitik och utrikespolitik är förknippade med varandra, men jag tycker att det kan vara ett värde att vi i det här läget skiljer på de båda debatterna. Den utrikespolitiska och säkerhetspolitiska debatten har annars, tror jag — såsom situationen ser ut —, en benägenhet att ta över de viktiga handelspolitiska frågorna. Det är också självklart från våra utgångspunkter i centerpartiet att ett nära handelsoch industripolitiskt samarbete i Norden är av särskilt stort värde och att det måste fördjupas. Jag tror också att vi är ense om från den diskussion som har förts under de senaste veckorna i Nordiska rådets regi och dessförinnan att detta samarbete håller på att fördjupas. Det ställs mycket mera distinkta krav på de olika ländernas regeringar från en nordisk opinion än vad vi tidigare har varit vana vid. Det ser vi som en positiv utveckling, en naturlig utveckling. I övrigt måste naturligtvis den svenska utrikeshandeln inriktas på att vi skall kunna handla med ett stort antal länder. Förordet för en fördjupning av det nordiska samarbetet får alltså inte innebära att vi tappar intresset för geografiskt avlägsna marknader. Samtidigt är det viktigt att handelspolitiken medverkar till att trygga en basförsörjning av nödvändighetsvaror, för att minska sårbarheten i vårt alltför sårbara samhälle. Här är det viktigt att det finns ett samspel mellan näringspolitik och utrikeshandelspolitik, så att vi utnyttjar handelspolitiken för att också tillgodose en del av vår försörjning och naturligtvis skapar de förutsättningar som krävs här hemma för att stå emot en alltför beroendeskapande importkonkurrens. Den diskussionen är vi vana vid särskilt från livsmedelsområdet och från textiloch konfektionsområdet men också när det gäller viktig materiel som har att göra med vårt försvar och vår säkerhetspolitiska situation över huvud taget. Jag tycker att det finns en sak som måste tas upp i detta sammanhang, även om det ligger på gränsen mellan det handelspolitiska och det ekonomiskpolitiska området. Det är den beskrivning som görs av verkligheten i den handelspolitiska deklarationen, dvs. själva utgångspunkterna för de framgångar som vi har i Sverige just för tillfället när det gäller att öka vår handel. Jag tror att det är farligt att stirra sig blind på tillfälliga situationer. Vi skall veta att det är en betydande skillnad mellan den period vi nu är inne i, med ekonomisk aktivitet i Sverige och i omvärlden, jämfört med den period som ”kulminerade” på bottennivå sista kvartalet 1982. Det är så lätt att i den här situationen glömma bort det som var och låta den ökande ekonomiska aktiviteten i världen dölja de underliggande strukturella problem som vi har kvar i vår ekonomi, de obalanser som finns kvar och som vi har ett ansvar för att bekämpa. Den socialdemokratiska verklighetsbeskrivningen inskränker sig tyvärr på den här punkten ofta till att man talar om den ena sidan av bilden: Nu har vi fått en ordentlig ökning i utrikeshandeln, och allt detta beror på att vi har haft en framgångsrik devalvering. På en punkt är detta helt rätt. Devalveringen kom vid en riktig tidpunkt, dessutom föregången av en annan devalvering som startade förloppet något tidigare, eftersom vi hade förhoppningar om en snabbare konjunkturuppgång än den som blev. Men devalveringen, som turligt nog inte drog i gång en allmän devalveringsvåg i vår närhet eller bland våra konkurrentländer, fördyrar också återbetalningen av de lån som tagits upp utomlands. Det är den bilden, tycker jag, som ganska sorgfälligt undviks i den socialdemokratiska diskussionen. Det har gjorts beräkningar som visar att det kostar 20 å 25 miljarder mera i svenska kronor att betala redan upptagna utlandslån, och vi fortsätter ju också på den lånevägen. Det betyder att det tar ett och ett halvt å två år med den förbättringstakt vi hittills har uppnått i handelsbalansen att bara komma i jämvikt i förhållande till utgångsläget. Det krävs därför ganska betydande utrikeshandelsframgångar för att vi skall kunna betala tillbaka den fördyrade tidigare skuldsättningen, som vi dessutom hela tiden ökar. Om detta sägs det alltså ingenting i den handelspolitiska deklarationen, och det brukar inte heller sägas i det ekonomisk-politiska sammanhanget från socialdemokratiskt håll. Jag tror att det är nödvändigt för att se förloppet i ett längre perspektiv att den delen också finns med i en seriös debatt om de här frågorna. Det är inte helt ansvarsfullt att bara redovisa den ena sidan i balansräkningen; det brukar man inte anse ens i mycket enkla ekonomiska sammanhang. Det tar alltså ett par år, innan vi kan avgöra hur utvecklingens uthållighet ser ut, och det beror naturligtvis i hög grad också på det som är aktuellt nu i dagarna, nämligen utfallet av den pågående avtalsrörelsen. Jag tror att det är viktigt, inte minst för parterna på arbetsmarknaden, att man betonar det här sammanhanget. Tyvärr har man hittills måst vara litet pessimistisk i fråga om möjligheterna att verkligen ge konkret innehåll åt det inflationsmål som regeringen har ställt upp. De analyser som hittills kunnat göras pekar inte på att det skulle vara möjligt att uppnå fyraprocentsmålet. Arbetsmarknadens parters bedömning för framtiden, när de garderar sig med olika typer av klausuler, kopplade till inte bara vad andra uppnår utan också till inflationsutvecklingen i Sverige, visar väl att också de hyser en betydande tveksamhet inför våra möjligheter att uppnå deklarerade mål och därmed den konkurrenskraft som är avgörande för våra handelspolitiska utsikter. Den eftervård som det har talats om i sammanhanget återstår alltså i hög grad att se resultatet av. Jag tror också att det skulle vara farligt, om regeringen och regeringspartiet alltför mycket intecknade den här situationen med sjunkande dollarkurser som någon sorts egen förtjänst i sammanhanget. Det minskar nämligen just det tryck som man är tvungen att ha, om man skall bli framgångsrik i inflationsbekämpningen. Jag har velat göra de här markeringarna, och jag ser fram mot en kommentar från Mats Hellström på denna punkt. Industri, sysselsättning och ekonomisk politik har, som jag var inne på tidigare, kommit mer och mer i förgrunden för det nordiska samarbetet. Vad beror det på? Ja, det beror naturligtvis på att problemen i mycket är gemensamma. Vårt och våra grannländers exportberoende, och internationellt beroende i Norden över huvud taget, är omfattande. Internationaliseringen skapar nya möjligheter men också förutsättningar för att samverka och därmed få bättre effekt av de åtgärder som vi vidtar. Jag vill helt kort, med hänvisning bl.a. till det som Karin Söder framförde i den förra handelspolitiska debatten och som fortfarande har hög aktualitet i detta sammanhang, betona hur viktigt det är att vi satsar på samarbete i Norden. Det förutsätter i sin tur att vi inte får falla för frestelsen att etablera oss som en särling i fråga om växelkurspolitiken och göra om det som gjordes hösten 1982. Vi kan inte i längden ostraffat exportera arbetslöshet till våra närmaste grannar. I en annan grundläggande fråga är det viktigt i den nuvarande ekonomiskpolitiska utvecklingen och handelsutvecklingen att vi är medvetna om de risker som ligger i obalanser i näringslivsstrukturen inför framtiden. Man kan mycket väl konstatera att det i första hand är de stora företagen som i det här ekonomiska läget har framgångar. Detta innebär ett förstärkt krav på att regeringen i näringspolitiken ser till att de många mindre och medelstora företagen också får en chans. Jag skall inte ta upp någon sakdebatt i det här sammanhanget om detta. Det finns anledning att återkomma till det i samband med propositionen om tillväxt och förnyelse. Men just detta förhållande, att det finns en mycket stark betoning av de stora företagen och deras exportframgångar, gör att vi riskerar att få en strukturförändring som inte är önskvärd i det långa loppet. De många mindre och medelstora företagen måste få betydligt bättre förutsättningar både för att gå ut på export — det har gjorts en hel del både av tidigare regeringar och av denna — och för att stärka sin ekonomiska situation i förhållande till de stora företagen rent allmänt. Detta gäller naturligtvis i hög grad de många framväxande teknikintensiva företag som sysslar med både tjänsteproduktion och varuproduktion. Det gäller vidare den stora flora av företag som etablerar sig inom energisektorn, inom dataoch elektronikområdena, och det gäller naturligtvis mängder av tjänsteproducerande konsultföretag i en lång rad av branscher där vi besitter betydande expertkunnande. Här tror jag att vi har anledning att — förhoppningsvis gemensamt — ytterligare försöka stärka just dessa mindre och medelstora företag och deras förmåga både att stå emot importkonkurrens och att medverka i exporten i framtiden och därmed bidra till bättre balans med omvärlden. Det här är alltså också en viktig strukturpolitisk fråga, som har att göra med regionala balanser och differentieringen av arbetsmarknaden här hemma. Vi måste ta vara på de möjligheter som ligger i inte minst ny teknikutveckling. Det nämns inte mycket om oljan i regeringsdeklarationen, och ändå är detta en av de stora belastningarna på vår handel. Detta visar kanske också hur snabbt det går att glömma bort även grundläggande frågor. Jag utgår från att man i realiteten inte har glömt bort denna fråga, utan bara anser att den inte är en av de mer akuta frågorna. Men på detta område är det nu viktigare än någonsin att vi får fortsätta arbetet för att få ned kostnaderna under de ca 30 miljarder kronor som vi fortfarande betalar för vår oljeimport och för att den vägen utnyttja våra möjligheter att skapa sysselsättning här hemma och samtidigt skapa en bättre ekonomisk balans gentemot omvärlden. Alla håller väl med om att u-länderna efter hand kommer att spela en allt större roll i den svenska ekonomin. Det är viktigt att framhålla — och jag tycker att Mats Hellström är värd ett erkännande för att han i stor omfattning har rest ut i världen och ganska ofta också till den tredje världen — att vi måste vara medvetna om de krav som goda handelsrelationer med dessa länder ställer i form av politisk uppbackning från regeringars sida. Tredje världen kaninte nöja sig med att svenska företag snabbt kommer in och säljer i landet för att därefter snabbt lämna det. Det måste finnas en kontinuitet i våra förbindelser. Vi har stora förutsättningar att öka vår export och vår kontinuitet i förbindelserna med dessa länder. Sverige är ett land utan kolonialt förflutet, Sverige är ett litet land, Sverige är ett neutralt land. Allt detta är förutsättningar och möjligheter som ständigt åberopas vid möten med företrädare för tredje världens länder och som vi måste använda som grund i handelsumgänget med tredje världens länder. Jag utgår från att utrikeshandelsministern delar denna uppfattning.